Fru talman! Jag kan konstatera att det i förra omgången var fru talmannen som räknade rätt och jag som räknade fel. Jag hade inte rätt till ytterligare replik. Det är riktigt att vi socialdemokrater tycker att Bengt Westerberg ofta säger bra saker. Men sedan är det svårt att få hans handlingar att gå ihop med hans uttalanden. Detta har vi också givit uttryck för. Mitt tydligaste exempel -- det fall då jag blev mest besviken -- var skattereformen, där vi gjorde upp till ett politiskt pris som var ganska högt för oss. Med den likställda beskattningen tog vi ett rejält tag för att stoppa skatteplanering och skattefusk. Sedan gick Folkpartiet ifrån uppgörelsen. Sådana exempel skapar tveksamhet. Delvis kan det förklaras med att Folkpartiet sitter i en moderatledd regering. Vi är för möjligheten att välja skola. Den möjligheten införde vi. Men skolpengen är något annat. Den systematiskt missgynnar de vanliga skolorna och gynnar de privata. Lägger man dessutom avgifter på dessa skolor, har vi en segregering av skolan. Detta kommer vi socialdemokrater att bestämt motarbeta. Vi införde möjligheten att välja läkare. Vi hade ett system med vårdcentraler, företagsläkare, distriktssköterskor och möjlighet att söka akut på sjukhus. Det var bra från valfrihetssynpunkt. Husläkarsystemet innebär ett ökat tvång och är därför ingen valfrihetsreform. Genom privatläkarnas etableringsmöjligheter ökar dessutom kostnaderna med 1,2 miljarder kronor, som måste tas från de vanliga sjukhusen. Detta inser nu de som jobbar med sjukvård ute i landstingen även på den borgerliga sidan. Det var en felaktig och oklok politik. Jag tycker faktiskt att regeringen och Folkpartiet skall vara litet lågmälda när det gäller förmågan att spara. Ni har alldeles nyss beslutat om ett vårdnadsbidrag på 4 000 miljoner kronor brutto, om ni så vill. Ni har sänkt kapitalskatterna med 25 miljarder kronor. Pensionsfonderna har tömts, Finansministern säger att det är underskott i systemet. Om ni till att börja med låtit de pengarna ligga kvar hade ni åtminstone haft det rejäla startkapitalet. Det påstås att finansministern har räknat rejält fel. Jag vill undersöka det närmare innan jag tar upp en debatt. Jag har bara konstaterat att vi har träffat en viktig överenskommelse om pensionsfrågan, och jag tycker att vi där har tagit ett betydande ansvar. Dessutom har ni skänkt bort en hel del ytterligare pengar i samband med försäljningen av de statliga företagen. Inte har ni haft någon särskilt god förmåga att hålla i pengarna! Ja, vi börjar med att ta bort vårdnadsbidraget. Vi tänker skapa en rättvis kapitalbeskattning. Vi är beredda att dra ned mera på försvaret och jordbruket. Vi skulle återgå till en ansvarsfull och stram budgetpolitik och inte minst en politik som satsar på tillväxt så att vi ökar inkomsterna. Jag tror att Bengt Westerberg och jag är överens om att det är avgörande om vi skall komma till rätta med budgetunderskottet.
Fru talman! Valfriheten är en viktig kvalitetsfråga. Ingvar Carlsson säger att han är emot avgifter i skolan. Det är vi också. Det var precis därför vi medverkade till att införa skolpengen. Skolpengen har öppnat friskolorna också för de människor som inte har varit beredda att ta fram plånboken och betala mer utöver det de har betalat i skatt. Om det visar sig att det finns friskolor som trots detta tar ut avgifter är vi beredda att gå in och förhindra det. Vi tycker att det är fel att det skall vara så. Det är ett faktum att det är just avgifterna som har varit segregerande när det har gällt friskolorna under de år socialdemokraterna har haft det avgörande inflytandet. Det är bara de som har varit beredda att betala tusentals kronor varje termin utöver skatten som har haft tillgång till friskolorna och möjlighet att komma in. Det är precis detta vi vill komma ifrån. Därför är skolpengsreformen en reform för integration och inte, som socialdemokrater ofta påstår, en reform som leder till segregation. Husläkarreformen innebar att vi för första gången i Sverige fick rätt att som enskilda medborgare välja en egen läkare. Detta var naturligtvis en mycket central och viktig valfrihetsreform. Den lag som Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet och Nydemokraterna vill avskaffa säger just detta -- inte så väldigt mycket annat faktiskt -- att varje medborgare själv skall ha rätt att välja en läkare. Det är viktigt att den reformen får ett stort stöd i valet så att vi kan fullfölja den. Jag konstaterar att Ingvar Carlsson inte kan svara på frågan om vad Socialdemokraterna skall göra med underskottet i ATP. Det handlar inte om felräkning eller någonting sådant. Det är ett underskott som finns redovisat sedan flera år tillbaka i ATP-systemet. Även efter den avgiftshöjning riksdagen beslutade om i stor enighet för några dagar sedan är det ett underskott på 15 miljarder kronor. Göran Persson antydde i går att han inte är beredd att vara med på avgiftshöjningar eller att göra något som är riktat mot pensionärerna. Men hur skall ni socialdemokrater då klara detta underskott? Tänker ni bara hålla tummen, eller hur tror ni egentligen att det skall gå till? Fru talman! Jag vill till sist nämna rättvisa skatter. Självfallet delar jag Ingvar Carlssons uppfattning att skattereformen var en bra reform, och speciellt att man skulle behandla olika inkomster och utgifter likadant. Jag beklagade djupt att Socialdemokraterna hoppade av just från kravet på likställdhet innan reformen var satt i sjön och gick ut och begärde sänkt matmoms. Det var mycket beklagligt. Det fanns ett undantag från likställighetsprincipen i skattereformen. Det var dubbelbeskattningen, dvs. att man behandlade utdelningar på aktier på ett annat sätt än pengar som man fick som ränta på ett bankkonto eller avkastning på statsobligationer. Det har varit en hämmande faktor för småföretagsamheten i Sverige, och det är därför vi har ändrat det. Att reformen får vara kvar är ett villkor för att vi skall kunna få de jobb vi behöver i Sverige fram till sekelskiftet. Därför är Socialdemokraternas löfte att riva upp reformen ett hot mot en positiv utveckling på arbetsmarknaden.

Fru talman! Jag tror att det är uppenbart för alla att barnfamiljernas valfrihet kommer att reduceras högst avsevärt om man tar 20 miljarder av de pengar som vi i dag hjälper till att stödja dem med. Nydemokraterna vill t.ex. ta bort bidragsförskottet, dvs. det stöd som går till ensamstående föräldrar -- oftast kvinnor -- för att de skall kunna leva ett någorlunda drägligt liv. Det är jobbigt att vara ensamstående förälder ändå, men det hjälper åtminstone upp den ekonomiska situationen. Det är klart att deras valfrihet och deras möjligheter att styra sitt liv skulle reduceras högst avsevärt om nydemokraterna fick som de vill. Harriet Colliander talar om att det skulle bli en större valfrihet om man tog alla pengar -- hela det familjepolitiska stödet -- och delade ut det lika över alla barn eller barnfamiljer. Nej, självfallet skulle det inte skapa valfrihet. Då tar man ingen hänsyn till hur mycket dessa barnfamiljer själva bidrar med till den gemensamma kakan. Man behandlar människor som förvärvsarbetar på samma sätt som de som inte förvärvsarbetar. Det är klart att det inte skapar någon rättvisa. Det innebär i praktiken att de som ändå förvärvsarbetar får vara med och subventionera dem som inte förvärvsarbetar, och det är varken valfrihet eller rättvisa. Det är i själva verket ett fullständigt obegripligt förslag. Nydemokraterna brukar ofta också tala om inkomstprövning. Personer som har miljoninkomster behöver inga barnbidrag. Vi har i praktiken ett familjepolitiskt stöd som är inkomstprövat, nämligen bostadsbidraget. Det har en del fördelar, t.ex. just att man kan rikta pengarna till dem som har låga inkomster och höga boendekostnader. Men det har också den nackdelen att det leder till höga marginaleffekter. När man lägger marginalskatten och nedtrappningen av bostadsbidragen och ofta inkomstprövade dagisavgifter ovanpå varandra kan många familjer redan i dag komma upp i väldigt höga marginaleffekter. Skulle vi därtill inkomstpröva barnbidragen eller, som Mona Sahlin har föreslagit, bidragsförskottet, skärps marginaleffekterna ytterligare. Det är mycket lätt att räkna fram exempel som visar att t.ex. en ensamstående mamma som är sjuksköterska eller lågstadielärare då skulle förlora hela den inkomstökning som hon till äventyrs kan kämpa sig till i en avtalsförhandling eller genom att byta jobb. Jag tycker inte att det är något särskilt bra förslag. Det klingar falskt när Harriet Colliander talar om valfrihet. Så sent som i går morse, eller möjligen i förrgår, röstade nydemokraterna här i kammaren emot etableringsfrihet för tandläkare. Vad var det annat än en röst mot en viktig valfrihetsreform?

Fru talman! Jag delar helt Harriet Collianders uppfattning att Sverige tillhör de länder som har den mest generösa och bästa familjepolitiken. Det har också lett till en rad positiva resultat. När man gör stora internationella jämförelser av vilka effekter familjepolitiken och en del andra politikområden ger kan vi konstatera att Sverige är det land i världen som är mest jämställt. Sverige är också ett av de länder i världen som erbjuder sina barn den bästa standarden. Tyskland och många östeuropeiska stater -- är man i dag bekymrad över att nativiteten, födelsetalen, är så låg. Man är bekymrad över att varje kvinna kanske inte föder mer än 1,3 barn. Ett viktigt skäl till att man har hamnat i denna situation är att kvinnor där inte har den valfrihet som de har i Sverige. Där måste de välja, antingen att satsa på jobbet, göra yrkeskarriär, eller att bilda familj. När fler och fler kvinnor tycker att det ekonomiska oberoendet, den ekonomiska självständigheten är mycket värd och väljer yrkeskarriären, avstår de från familjen. Effekten blir att det föds mycket få barn. I Sverige har vi lyckats undvika att hamna i denna fälla. Det beror just på den generösa familjepolitik vi för, med en bra föräldraförsäkring, en bra barnomsorg nu kompletterad med ett bra vårdnadsbidrag. Det är tack vare den familjepolitiken. Jag tycker att de stora vinster för jämställdheten, barnen och födelsetalen som vi får i Sveige är värda de 80 eller 85 miljarder kronor som vi satsar på svensk familjepolitik. Det ger också svenska kvinnor en valfrihet som kvinnor i andra länder inte har. Det är värt mycket pengar.

Fru talman! Bengt Westerberg talar gärna och vältaligt om välfärd. Det är bra. Men man kan konstatera att det av er stolta paroll om ett eget rum på långvården blev en egen säng i korridoren för en del. Jag tänkte tala om en annan välfärdsfråga med Bengt Westerberg. Det gäller jobben. Bengt Westerberg har talat om företagarna. Jag tänker tala om löntagarna. Företagen behöver ju sina löntagare. De behöver ha löntagare som är fria på jobbet, som kan yttra sig i frågor och utveckla sitt arbete och sitt företag. För att det skall bli möjligt krävs också en arbetsrättslig lagstiftning som ger människor möjlighet till detta. Vi har ett praktexempel alldeles inpå oss. Det gäller Kjell-Erik Karlsson på Värö bruk, som nu lyckligtvis fick tillbaka sitt jobb. Det fanns stor oro inför om det verkligen skulle gå så. Framför allt fanns det inte någon lagstiftning som garanterade honom det. Det måste vara något fel när människor som tar ansvar på sitt arbete, påpekar missförhållanden, använder sina demokratiska fri och rättigheter och arbetar politiskt för att få till stånd förändringar tvingas bort från sina arbeten. Det var vad som hände med Kjell-Erik Karlsson. Nu arbetar en kommitté som heter Arbetsrättskommittén. Den jobbar på en ny och försämrad arbetsrättslagstiftning. Folkpartiets representant i denna utredning har förklarat i det senaste numret av Kommunalarbetaren att förslagen, som redan finns färdiga, kommer att undanhållas offentligheten av valtaktiska skäl. Han säger så här: Det är ingen bra tidpunkt att presentera förslaget i valrörelsen, för då blir det svårt att få en seriös diskussion. Centerns ledamot har sagt samma sak. De föreslagna förändringarna går i korthet ut på att det skall bli lättare att sparka anställda som är obekväma och att arbetsgivaren skall få utökade möjligheter att välja och vraka bland sina anställda om det uppstår arbetsbrist. Det skall bli billigare för arbetsgivare att bryta mot lagar och avtal. Fackets rätt till centrala medbestämmandeförhandlingar tas bort. Förhandlingsrätten beträffande chefstillsättningar tas bort osv. Det är en systematisk försämring och uppluckring av den arbetsrättslagstiftning vi har här i landet. Jag skulle vilja fråga Bengt Westerberg: Är detta i linje med den liberala politiken? Är det sådana förslag ni tänker fortsätta att aktivt stödja i en kommande regering eller i opposition? Eller kan vi i Vänsterpartiet som motionerar om att just förstärka arbetsrättslagstiftningen räkna med stöd från Folkpartiet i dessa frågor?

Fru talman! Vi har genomfört ett antal förändringar i arbetsrätten under denna mandatperiod. Jag tycker att det var angelägna och viktiga förändringar, som har skapat bättre villkor framför allt för mindre företag. Vi har förlängt möjligheten till visstidsanställning och provanställning. Vi har gett möjlighet att undanta två personer från turordningskretsarna, när man måste banta arbetsstyrkan eller dra ner på grund av t.ex. brist på order. På det sättet ökar vi möjligheterna för små företag att leva vidare i en besvärlig situation. Självfallet är vi beredda att forsätta att titta på de arbetsrättsliga reglerna, men inte i syfte att rasera arbetsrätten, vare sig anställningsskyddsrätten eller medbestämmandelagen. Vi har varit med och stött införandet av dessa lagar och tycker fortfarande att de är viktiga och bra och att de skall finnas kvar. Självfallet är vi beredda att diskutera reformer. Jag vet att Lars Ernestam, som är vår representant i kommittén, på ett antal punkter kommer att reservera sig. Det finns delade uppfattningar i Arbetsrättskommittén. När kommittén så småningom kommer med sina förslag får vi granska dem och se vad vi kan medverka till och vad vi tycker är dåligt i majoritetens förslag. Gudrun Schyman antyder att man skulle garantera anställning för en person i Kjell-Erik Karlssons situation. Det tror jag är fullständigt orimligt. Det kan finnas omständigheter som gör att en uppsägning är motiverad. Däremot tycker jag att det är alldeles uppenbart -- det sade jag också när jag blev tillfrågad av Aktuellt -- att det pris som företaget i en sådan situation får betala är orimligt lågt i dag. Jag vill tillägga att jag tycker att det var utomordentligt bra att företaget efter att ha tänkt en gång till och resonerat med Kjell-Erik Karlsson kom fram till att han skulle fortsätta på företaget. De skäl som i vissa situationer kan föreligga att fullfölja en sådan här process förelåg inte i det här aktuella fallet. Till sist, fru talman, vill jag ändå ta upp situationen inom sjukvården och på långvården. Socialstyrelsen har nyligen på regeringens uppdrag gjort en genomgång av situationen på medicinklinikerna i landet, och den ger inget stöd för påståendet att det har blivit sämre. Självklart kan man under en kort period -- om det t.ex. har brutit ut en influensa -- hamna i en situation som kan vara svår att hantera, men inte heller det är någonting nytt; det har hänt många gånger tidigare. Generellt sett har det inte blivit sämre utan snarare tvärtom. När det gäller egna rum på långvården är vi i full färd med att bygga ut. Det finns fortfarande för många människor -- kanske 15 000 -- som inte har rätt till eget rum. Men när vi började den här kampanjen i mitten av 80-talet fanns det mellan 40 000 och 50 000. Nu äntligen pågår en snabb utbyggnad av gruppbostäder, ålderdomshem och liknande, som skall ge goda boendevillkor för äldre människor. Det kommer vi att fortsätta med förutsatt att vi får väljarnas förtroende i höst.

Fru talman! Jag tror visst att Folkpartiet tänker sig att fortsätta med att se över arbetsrättslagstiftningen. Vad jag frågade var om man tänkte fortsätta att försämra den. Jag frågade: Tycker Bengt Westerberg att det skall finnas en lag som är utformad så, att det om den hade varit i kraft nu hade varit självklart att Värö Bruk skulle återanställa Kjell-Erik Karlsson när Arbetsdomstolen hade uttalat att han var uppsagd på ogiltiga grunder? Eller skall vi ha det som nu, Bengt Westerberg, att ministrar och riksdagspolitiker skall vädja till företaget och snällt be dess chefer att tänka över beslutet en gång till? Skall inte en sådan trygghet finnas för de anställda? Det här fallet gällde en industri. Vi har samma situation ute i kommunerna. Vi har alla sett bilder av folk som har påsar på huvudena därför att de inte vågar tala om vad de tycker och tänker. Vi har sett avskedanden inom landsting och kommuner. Det handlar om sjukvårdspersonal, läkare och rektorer. Skall vi ha det på det sättet i Sverige? Jag tycker inte det, och jag tycker att det skulle vara intressant att höra vad Bengt Westerberg tycker om det. När det gäller sjukvården tror jag visst att Bengt Westerberg och Folkpartiet har ambitioner, men hur har ni tänkt er att det skall finansieras? Varifrån skall ni ta pengarna till den nödvändiga utbyggnaden och den höjning av kvaliteten som faktiskt behövs? Kommun och Landstingsförbunden har krävt mer pengar. Jag tycker att de skall få det. Vänsterpartiet har lagt fram förslag om en ekonomisk politik som innebär att just kommuner och landsting får mer pengar, för att kunna göra de nödvändiga utbyggnaderna. Men regeringen driver en ekonomisk politik som i praktiken drastiskt minskar pengarna, nu och framöver, för kommuner och landsting. Då undrar jag: Hur skall den ekvationen gå ihop, Bengt Westerberg? 100 000 måste lämna jobben just inom sjukvården om ni driver igenom er ekonomiska politik.

Fru talman! Gudrun Schyman frågade en gång till om vi tänker fortsätta att försämra arbetsrätten. Nej, vi har inte försämrat arbetsrätten. Vi har moderniserat arbetsrätten och skapat bättre villkor för mindre företag. Vi har inte försämrat, och vi skall inte försämra, men vi förbehåller oss rätten att se närmare på de förslag som Arbetsrättskommittén kommer fram till innan vi slutligt tar ställning. Det enda jag vet -- jag upprepar det -- är att Folkpartiets ledamot i kommittén på ett antal punkter kommer att ha en annan uppfattning än majoriteten i kommittén. Precis som Gudrun Schyman tycker jag att det är oerhört viktigt med yttrandefrihet. Jag tycker att det är glädjande att en gammal kommunist som Gudrun Schyman har insett värdet av yttrandefrihet -- det har minsann inte varit självklart med yttrandefrihet i de länder som har lutat sig mot den ideologi som väldigt länge var Gudrun Schymans. Men i Sverige där vi har långa traditioner av yttrandefrihet -- de existerar sedan flera hundra år tillbaka -- är det oerhört viktigt att slå vakt om dem. Därför tycker jag att det är viktigt att en anställd på Värö Bruk eller en anställd i en kommun har möjlighet att uttryck åsikter -- det är alldeles självklart. Sedan får man inte obstruera de beslut som politikerna fattar, men självklart skall man ha rätt att uttrycka också missnöje med de beslut som fattas. Gudrun Schyman sade att vi vill minska resurserna till sjukvården. Det är inte sant. Men det är sant att samtidigt som landstingen under senare år har sparat pengar har man kunnat effektivisera sjukvården. Det är viktigt -- i landstingen, i kommunerna och i staten -- att vi förbättrar resursutnyttjandet, att vi ser till att vi får valuta för skattepengarna, att vi inte slösar med resurser utan verkligen använder dem så effektivt och bra som möjligt. Den processen har pågått under de här åren; vi har kunnat visa att det går att få mer valuta för skattepengarna. Den processen måste fortgå också under resten av 90-talet om vi skall kunna klara en bra kommunal service. Det är Folkpartiets mycket höga ambition att vi skall göra -- det kan jag garantera Gudrun Schyman.

Fru talman! Den tragedi som utspelats i Falun har tagit sju människors liv enligt uppgift. Vi känner sorg och deltagande med alla dem som drabbats, de dödade och deras anhöriga. Sverige är oftast förskonat från ond, bråd död av det här slaget. Det vi ser i forna Jugoslavien, i Rwanda, i Sydafrika förekommer inte här. Sedan vi hade den förra partiledardebatten i riksdagen har det hållits fria val i just Sydafrika. Den glädje som spreds långt utanför Sydafrikas gränser nådde även Sverige. Genom åren har Sverige som nation -- liksom olika partier, inte minst Centerpartiet -- ägnat stor kraft åt att bekämpa apartheid och diktatur och att främja frihet och mänskliga rättigheter. De fria valen var framför allt en seger för det sydafrikanska folket, men de gav också en känsla av triumf åt alla oss som efter förmåga bidragit till kampen. En av de svarta sydafrikaner som fick vänta när valprocessen drog ut på tiden konstaterade träffande: Har vi väntat i 70 år spelar sju timmar till ingen roll. Det beskriver dessutom någonting annat, som vi i Sverige alltför sällan tänker på, nämligen att demokratin, rätten för folket att i val avgöra hur ett land skall styras, inte är självklar. Demokratin måste ständigt förnyas och vinnas igen. Förnyelse av demokratin förutsätter decentralisering, ökat inflytande för folket och fungerande partier. Jag tvekar i det längsta att ta till hårda ord, men jag vill ändå säga att det spel -- eller snarare apspel -- som Ny demokrati på senare tid har ägnat sig åt är djupt beklämmande och till skada för demokratin i vårt land. Att ha ''demokrati'' i partinamnet är ingen besvärjelse -- det är en förpliktelse. Tre riksdagsår har gått till ända sedan svenska folket med stor kraft röstade för en ny politik för Sverige. Den misslyckade socialdemokratiska politiken röstades bort av folket. Det finns skäl att summera vad som hänt och att se framåt. Restaureringen av statens finanser och kampen mot arbetslösheten har haft högsta prioritet, oavsett vad som sägs från oppositionens sida. Det har fattats föga populära beslut för att sanera ekonomin efter 80-talets kasinoyra. Centern har aldrig ryggat för sådana beslut. Låt mig säga det än en gång: Det har ingenting med högerpolitik eller nyliberal politik att göra. Det är den ekonomiska verklighet som socialdemokraterna lämnade efter sig som tvingat fram nödvändiga beslut. Ingen kan uthålligt konsumera mer än vad som uthålligt kan produceras. Det är en ekonomisk och ekologisk grundregel. Det gäller för alla, även för socialdemokrater. Jag tycker att replikskiftet tidigare här i dag bekräftade att socialdemokraterna vägrar att acceptera detta. Det var under 80-talet som inflationen skenade, fastighetsmarknaden exploderade, bankerna byggde luftslott och fallskärmsavtalen tecknades. Produktiviteten var låg, överhettningen angreps för sent och med för liten kraft, valutan avreglerades vid fel tidpunkt och vi såg uttryck för de stämningar som fanns i samhället -- dalmatinerhundar och sportbilar på de socialdemokratisksa valaffischerna. Den socialdemokratiska oförmågan ställdes på sin spets när stoppaketet, med pris , löne och strejkstopp, föll och med det regeringen i februari Centern tog trots den interna socialdemokratiska krisen i det skedet ansvar för landet. Vi förde långa samtal med den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Så småningom bytte socialdemokraternas politik skepnad. Det Feldtska stålbadet blev till Allan Larssons vändpunkt. Det fanns dock ingen vändpunkt i sikte. Socialdemokraterna förde väljarna bakom ljuset; det fanns bara mörker i tunneln. När fyrklöverregeringen tillträdde pekade i stort sett alla viktiga kurvor åt fel håll. Detta har återgivits tidigare. Fler och fler blev utan jobb. Industriproduktionen sjönk, det var underskott i bytesbalansen och kostnaderna för arbetsmarknadspolitiken steg. Nu har utvecklingen brutits. Nu är vi inne i en exportledd uppgång i ekonomin. Naturligtvis väger det över för mycket åt det hållet, men genom att vi förbättrar villkoren för företagarna i detta land håller också småföretagen på att repa sig och visar nu, vilket också har sagts, större framtidstro i Sverige än någon annanstans i Västeuropa. Antalet varsel är mycket litet; i industrin det minsta sedan 1975. Andelen övertidstimmar är rekordstor, inom industrin den största sedan mätningarna startade 1960. Alltmer arbete utförs alltså, men alltför få nya jobb skapas. Centern har i regeringsställning formulerat visionen om ett samhälle där resurserna brukas utan att förbrukas, där återvinning och återanvändning prioriteras -- ett kretsloppssamhälle. Det är ett genombrott för den nya tidens miljökrav, något som socialdemokraterna aldrig orkade med. Och när Ingvar Carlsson alldeles nyss lutade sig mot Svenska Dagbladets chefredaktör var det väl ett tecken på var han har sina kompisar. Jag har aldrig uppfattat att man där har stått på barrikaderna i dessa frågor. Detta uttrycks ibland som en oro inom socialdemokratin, så till den milda grad att ett antal miljöspråkrör -- visserligen helt utan politiskt inflytande när det väl kommer till kritan -- har kommenderats ut för att beljuga Centerpartiet. Det har kommit en särskild skrift i sammanhanget. Det är närmast patetiskt när ''miljötalesröret'' Anna Lindh angriper Centern för att kärnkraften inte avvecklas. Det är ett typexempel. Centern måste gå till riksdagen för att få något att hända, raljerar Anna Lindh med flera, precis som om vi aldrig hade haft någon folkomröstning i frågan. När socialdemokraterna under den förra valperioden inte kunde enas om kärnkraften och när Birgitta Dahls oåterkalleliga avvecklingsbeslut återkallades, då gick socialdemokraterna till Centern och Folkpartiet. Från början var det flera med, men det blev vi tre som blev kvar. Energiöverenskommelsen slöts -- i riksdagen. Det är inte märkligt. Moderaterna har ju sagt att de inte vill avveckla kärnkraften, i alla fall inte nu. Ingen behöver hymla om det. Nu följer vi i Centern upp denna överenskommelse med krav på lagstiftning om avveckling. Förhalning och försening genom en ny kommission är ert alternativ. Vet Anna Lindh inte vad hennes parti gör i riksdagen? Eller vet Ingvar Carlsson inte vad Anna Lindh säger ute i landet? Harrisburg, Tjernobyl och den i Danmark med rätta fruktade lokaliseringen av ett kärnkraftverk till Barsebäck är sakskäl nog för avveckling, det giftiga avfallet ytterligare ett. Låt mig säga att det inte skall vara fattigdomskriterier som avgör var avfallet skall placeras -- det skall vara säkerheten. Storuman och Malå kan vara hårt pressade av sin ekonomi, men det kommer aldrig att vara avgörande så länge vi har något att säga till om när det gäller hur den här frågan till sist skall hanteras. Men det finns också ett annat, politiskt skäl. Jag minns hur alla linje-2-representanter skrek i högan sky när vi som ville avveckla snabbt vågade ifrågasätta att alla skulle stå fast vid folkomröstningens besked 1980. Nu är vi där, fem månader och två dagar före en av de viktigaste folkomröstningarna i Sveriges historia: avgörandet om Sverige skall bli medlem i EU eller ej. Låt mig utan omskrivningar säga att jag har förståelse för om människor undrar: Kan vi lita på vissa politiska partier denna gång? Opinionsmätningarna talar sitt tydliga språk. Jag förstår, uppriktigt sagt, inte hur ni vågar leka med folkopinionen på detta sätt. Det är tydligen skillnad på folkomröstningar och folkomröstningar i vårt land. Det är upprörande hur man hanterar en så viktig fråga, där man har lovat att följa folkomröstningens resultat. Det är ett oerhört ansvar som de partier påtar sig, som inte vill lagfästa kärnkraftsavvecklingen. Ni har nyss röstat emot det. Jag har berört betongfilosofin bakom Stockholms grönområden många gånger i denna kammare. Genom lagändring i miljöbalken ser vi till att det inte skall gå att behandla stora projekt så omdömeslöst som socialdemokratin gjorde och och har gjort. Nu kommer ''Tänk efter före!'' att gälla. Var det detta faktum som så till den milda grad störde er socialdemokrater så att era representanter hoppade av Miljöskyddskommittén i slutvarvet? --att införa vårdnadsbidrag; det är gjort. --att höja grundpensionen; det har också lyckats. --att förstärka regionalpolitiken; det har vi gjort. att öka järnvägs och väginvesteringarna; det har vi genomfört. --att föra en aktiv miljöpolitik i stället för att kalla på ideliga konferenser och kommisioner; det gör vi. --att införa en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring; det har beslutats i dag. --att förstärka de små högskolornas resurser; det har vi gjort. att sänka matmomsen och att hålla fast vid det beslutet, trots det socialdemokratiska sveket i den frågan; det har vi klarat. --att sänka turistmomsen och momsen på persontransporter; det är en av de saker som jag tycker att också Ny demokrati skall har en eloge för. Facit efter tre år i regeringsställning är att alla dessa förslag och många fler, stora som små, har genomförts. Den skattereform som socialdemokratin gärna hyllar men som lämnade oönskade effekter bakom sig -- Feldt nämner t.ex. 20 miljarder i underfinansiering i stället för dynamiska effekter -- har Centern lyckats få förändringar i. Jag erkänner att vi är medskyldiga till det. Men vi var heller inte kontraktsslutande part, så skäll inte bara på Bengt Reallöneskyddet i skatteskalan, som utan realökningar var en extra skattesänkning för höginkomsttagare, har tagits bort. Det var något som Ingvar Carlsson talade om i valrörelsen 1991 men som han accepterade. Momsen har differentierats. Grundavdraget för dem med högst inkomst har trappats ned, och det antidemokratiska kommunala skattestoppet som socialdemokraterna införde har hävts. Kommunerna har fått drygt 4 miljarder till, vilket skedde med benäget bistånd, inte minst från Bengt Hösten val kommer att ge väljarna chansen att ta ställning till denna politik. Vi i Centern känner oss stolta över vad vi har uppnått under denna period. I åtskilliga fall -- det gäller hundratalet punkter -- har vi visat att vi ur vårt valmaterial har kunnat genomföra strängt taget allt av betydelse. Det säger en del om en regerings sätt att fungera, när man är beredd att ge och ta, även om man har olika grundläggande värderingar i skilda frågor. Det har funnits en förmåga att hitta de gemensamma nämnarna, även om utgångspunkterna varit olika. Det erkännandet kan man gott ge till denna regering. Det är en erfarenhet gjord innifrån. Höstens val kommer att ge väljarna chansen att ta ställning till Centerns politik för att få en bättre miljö, för att hela Sverige skall leva, och för att Sveriges linje vid ett eventuellt EU-medlemskap skall vara känd i sina huvuddrag. Vi ägnar oss inte åt den partipolitiska trätan utan försöker hitta de nationella hållningarna i denna fråga. Jag kommer att begära av de olika politiska partierna att ange om man är beredd att medverka i ett arbete där Sverige som land kan hävda sig inom den europeiska unionen, om svenska folket säger ja i folkomröstningen. Om det blir en partipolitisk träta här hemma i Sverige kring dessa grundläggande frågor, något som det har funnits en stor benägenhet till hittills, ligger ett nej vid folkomröstningen bakom hörnet. Jag återkommer till att hänvisa till det som jag tidigare sade om trovärdigheten i folkomröstningen. Också det avgör till sist hur svenska folket kommer att ställa sig. Socialdemokraterna har fortfarande chansen att i den kommande valrörelsen visa att ni socialdemokrater menar allvar när ni säger att ni skall respektera folkomröstningar och deras resultat. Vi i Centern kommer att tala om för väljarna att vi kommer att arbeta vidare för vår politik när det gäller grundtryggheten, utvecklingen av kretsloppstänkandet och decentraliseringen, detta mot bakgrund av den inledning vi i regeringsställning under tre år gjort i dessa frågor. Självfallet kommer arbetet för den fulla sysselsättningen att vara ett högprioriterat område. Jag har noterat att man i de replikskiften som pågått här i dag inte med ett enda ord har nämnt de ''gröna'' jobben. Det är precis som att det inte fanns några möjligheter till strukturförändringar i det svenska samhället. Man bara bortser från dem. Hur kan detta komma sig? Hur kan det anses vara så oerhört klokt att till vårt land importera olja i stora mängder, kol i stora mängder, uran i stora mängder, när vi har hur mycket resurser som helst på hemmaplan, resurser som dessutom skulle kunna skapa sysselsättning. Hur kan det vara så att man över huvud taget inte tänker på den teknikutveckling som innebär att man utvecklar ett kretsloppssamhälle och som skapar nya jobb med producentansvar. En användning av miljöavgifter gör att det blir lönsamt att satsa på det som hör framtiden till -- inte att bygga upp avfallstippar och depåer. Det vi har sett av vårt lands sätt att föra miljöpolitiken tidigare får underbetyg. Mot detta ställs det socialdemokratiska alternativet, till största delen okänt. Möjligen är det i EU-delen formulerat av en kongress som hittills inte fått debattera Sverige och EU. Men det är en i allt väsentligt okänd politik, dock till synes med starka inslag av de tankar som födde fallskärmsavtalen och den galopperande inflationen, och som var början till slutet för balans i svensk ekonomi. Trots dessa allvarsord, kära vänner, skulle jag vilja rikta en sommarhälsning till kammaren och även till svenska folket. Mot bakgrund av vissa medieaktiviteter kan hälsningen uttryckas på följande sätt: Kyss gärna Karlsson, men älska Centern; det är bäst för Sverige!

Herr talman! Jag skall säga till Olof Johansson att alla faktiskt inte haft sina huvudanföranden ännu. Det är väl lättvindigt att här i talarstolen stå och döma ut vad som sagts med påståendet att ingen med ett ord berört de ''gröna'' jobben. Debatten är inte slut än. Vi i Vänsterpartiet lägger i våra motioner mycket starkt vikt vid just de ''gröna'' jobben. Vi anser också att en miljöomställning är en nödvändig reform som dessutom innebär att arbetslösheten sjunker. Självfallet ger det framtidsjobben. Omställningen med nya energisystem, med nya transportsystem och med decentraliserad energiförsörjning måste vi naturligtvis åstadkommas. Som energigivare måste vi ha jordbruket och skogsbruket, samt sol, vind och vatten. Allt ifrån hur vi har det under diskbänken till de stora globala miljöproblemen måste vi ta itu med. Och detta ger framtidsinriktade och varaktiga jobb. Det är ju självklart, Olof Johansson. Det är ingenting som ni i Centern har patent på eller som ni alldeles ensamma kommit på. Jag vill ta upp en fråga med Olof Johansson som gäller miljön, nämligen koldioxidskatten. Jag vet att frågan om koldioxidskatt varit mycket viktig för Centern. Centern har också lyft fram den som ett vallöfte, tror jag. Vi vet att en sådan skatt skulle ge en positiv effekt på miljön. Men varför har ni inte lagt fram Centerns förslag när ni sitter i regeringsställning? Varför vill Centern inte göra det nu? Den andra frågan som jag vill ta upp är EU-frågan när det gäller miljön. Det är ju många som säger att Sverige bör gå med i den europeiska unionen för miljöns skull. Det finns ju något som heter miljögaranti. Det har bl.a. regeringen gjort ett mycket stort nummer av. Men nu har det visat sig att denna miljögaranti inte alls var någon garanti för att man av miljöhänsyn kan sätta stopp för vissa saker; det har för första gången testats i praktiken. Jag undrar då: Hur ser man inom Centern på det? Hur skall det gå med miljön, om inte Sverige som enskilt land skall kunna ha en starkare, mer restriktiv lagstiftning av miljöhänsyn än vad majoriteten i den europeiska unionen vill? Det är ju det som kommer att bli resultatet, Olof Om vi i Sverige säger ja till medlemskapet, tvingas vi att underordna oss den miljöpolitik som en majoritet inom den europeiska unionen förespråkar. Vi vet att Sverige på vissa områden -- inte alla -- kommit längre. Vi vet också att just inom miljöpolitikens område är det oerhört viktigt att enskilda länder kan gå före och genom det goda exemplets makt visa på hur det går att göra. Det är just av det skälet som väldigt många miljöorganisationer, i både Sverige och internationellt, faktiskt säger nej till ett medlemskap i den europeiska unionen.

Herr talman! Det är bra att Gudrun Schyman avser att återkomma till frågan om ''gröna'' jobb. Men det var ett annat budskap som var alldeles övertydligt i hennes alla tidigare inlägg, nämligen att hon gav ett ordentligt stöd till och markerade sin stora enighet med det stora oppositionspartiet, Socialdemokraterna. Men jag har inte märkt något intresse från socialdemokratiskt håll för dessa frågor. Och då är ni i Vänsterpartiet där igen, dvs. ni markerar och markerar, men ni har ingen möjlighet till påverkan -- i varje fall inte i den konstellationen. Jag tar gärna upp frågan om CO2-skatten. I samband med skattereformen genomfördes ett införande av CO2-skatt i Sverige; det var bra. Det var ett av de positiva inslagen. En del av det positiva i skattereformen togs ju bort genom den generella momsen på energi, som då gjorde att styrmöjligheterna minskade, därför att man utnyttjade ett utrymme rakt över, utan försök till styrning. Men det var bra. Sedan ärvde vi den s.k. Hjalmarssonska utredningen från den socialdemokratiska tiden, och där ville man drastiskt och omedelbart sänka skatten för industrin. Vi hade en krissituation i Sverige då, som alla vet, och i den situationen gick vi med på en differentiering av CO2-skatten. Men det innebar totalt sett en höjning av CO2-skatten. Det var en ökning med mer än 600 miljoner, genom att vi höjde skatten på transporter och hushåll. Nu har vi i statistiken kunnat konstatera att oljeförbrukningen inom industrin ökar. Det är då självklart att man måste angripa problemet, enligt vårt synsätt. Det var ju inte avsikten att öka oljeförbrukningen, utan avsikten var att hjälpa en hårt pressad industri. Då måste CO2-skatten skärpas på nytt. I annat fall skapar man en ökande miljöskuld och ökade problem. I den utsträckning som det inte går att genomföra detta i den här regeringen, är det klart att vi går ut och möter väljarna med det. Avsikten med mitt uttalande i den frågan var att vi är beredda att ta striden. Jag hade utgått från att de regeringspartier som tidigare ville ha en CO2-skatt på 46 öre per kilo skulle ställa upp, men det gjorde de inte. Jag konstaterar bara detta, rakt av. Det blir en valfråga. När det gäller EU och miljön har Gudrun Schyman totalt missuppfattat utslaget i fråga om PCP. Det handlar bara om formfrågan, inte om substansen. Det var utslaget i domstolen. Nu håller man på att arbeta med ett nytt förslag.

Herr talman! Det var nog litet kryptiskt, Olof Johansson, att säga att det bara handlar om formen, inte om substansen. Det är faktiskt så att miljön är satt på undantag i det regelverk som finns inom den europeiska unionen. Jag tror att många vet det, Olof Johansson. Om inskränkningar på grund av miljöhänsyn och beslut på grund av miljöhänsyn kolliderar med den fria konkurrensen, med varornas fria rörlighet, och om detta kan upplevas som handelshinder, så går det inte. Det är ju så. Jag tror att det råder stor enighet om att det ser ut på det sättet. Det finns vissa paragrafer som man möjligen kan använda för att testa om det går att göra undantag. Det har hittills visat sig vara väldigt svårt. Det visar sig igen att det inte går att använda miljögarantin, som regeringens företrädare har gjort ett stort nummer av, när vi och många andra har kritiserat EU för just dess miljöpolitik. Enskilda länder kan inte ha högre krav och strängare regler om det kan uppfattas som stridande mot EU:s gällande regler eller som handelshinder. Detta är fakta, Olof Man kan i alla fall diskutera de andra miljöfrågorna. Olof Johansson har nu suttit som miljöminister i tre år. Kärnkraften är inte är avvecklad, och det har inte fattats några beslut. Öresundsbron utreds, men den vågar man nästan inte fråga om -- vi skall få höra någonting om den i eftermiddag, vad det nu blir. Motorvägar byggs runt om i landet, också i vår storstadsmiljö. Strandskyddet urholkas och försämras. Industrin bränner mer fossila bränslen. Hur skall det gå med de här frågorna, när det inte har hänt någonting fast Olof Johansson har varit miljöminister? När skall det då kunna hända någonting?

Herr talman! Förenkling skapar naturligtvis tydlighet ibland, men det skapar också falskhet, dvs. har ingenting med verkligheten att göra. Som alla som är noga med att lyssna observerar byter Gudrun Schyman spår. Hon talar inte längre om PCP-fallet och 104 a § i Romfördraget, utan hon börjar tala generellt. Jag svarade på den fråga som Gudrun Schyman ställde, men om hon inte vill ha svar på de frågor som hon ställer får hon ställa andra frågor. Då skall vi försöka att reda ut det här. PCP-fallet, som Gudrun Schyman frågade om, var en behandling i formfrågan, där EU kommissionens motivering avvisades av domstolen med hänvisning till en annan, särskild paragraf i Romfördraget. Man gav helt enkelt EU kommissionen bakläxa: Kom tillbaka med en motivering som håller! Jag har skrivit till EU-kommissionen i frågan för att erbjuda de svenska erfarenheterna från 70-talet och framåt på just det sakområde som gäller PCP. Vi ställer hela vårt kunnande till förfogande, eftersom vi förbjöd ämnet under 70-talet, för att deras motivering från miljömässiga synpunkter skall kunna accepteras av domstolen. Hittills har det inte lett till någonting. Tyskland har kvar sina bestämmelser -- det var de som var ifrågasatta. Danmark och Nederländerna har kvar sina. Det visar att jag har rätt när jag säger att substansen över huvud taget inte berördes, utan att det handlade om formfrågan. Om Gudrun Schyman angrep byråkratin, sättet att fungera och de invecklade formerna för att fatta beslut inom EU skulle jag förstå kritiken bättre.

Herr talman! Jag vill gärna använda den här repliken för att återgälda Olof Johanssons vänliga hälsning inför sommaren. Jag vill också tillönska regeringens ledamöter och regeringspartiernas riksdagsledamöter en skön sommar. Jag kan göra det mot bakgrund av att vi i Sverige trots allt har ett politiskt liv där vi har en grundläggande respekt för varandra och har vissa grundläggande värden gemensamt. Det är värdefullt att det också kommer till uttryck i en sådan här debatt, som annars kanske är relativt hård. Jag förstod att Olof Johansson inte tyckte om att jag citerade Svenska Dagbladet. Men jag gjorde det gentemot Carl Bildt, som också berömde kretsloppspropositionen. Det är inte nödvändigt att Olof Johansson tar åt sig av det -- det är fullt frivilligt. Däremot lovade Olof Johansson ett genombrott för ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken, dvs. för skatter och avgifter. Ingen ny avgift har tillkommit under den här perioden, med undantag för på kadmium och på handelsgödsel. Däremot har ni tagit bort en rad miljöavgifter, avskaffat skogsvårdsavgiften, sänkt avgiften på handelsgödsel och på bekämpningsmedel, tagit bort miljöavgiften på fosfor, sänkt industrins koldioxidskatt och lagt fram förslag om att ta bort skattedifferentieringen på villaolja och arbetsfordon. Den första stora gröna skatteväxlingen kom till stånd i skattereformen, Olof Johansson, där vi minskade skatten på arbete och ökade skatten på energi. Jag vill gärna också säga några ord om kärnkraftens avveckling. Min uppfattning är att folkomröstningen klart har slagit fast och riksdagen bekräftat att kärnkraften skall vara avvecklad år 2010. Den uppfattningen står jag för, och den kommer jag att fortsätta att arbeta för. Innan Centern satte sig i en moderatstyrd regering hette det att Centerpartiet var berett att genomdriva en avveckling av kärnkraften, även om det skulle ske till priset av att en borgerlig regering spricker. Det allvarliga är ju att arbetet för att förbereda kärnkraftsavvecklingen har stannat upp. Vi hade en energiöverenskommelse mellan 1991, där det sades: Regeringen bör årligen i budgetpropositionen redovisa de resultat som har uppnåtts genom energipolitiska program, för omställning och utveckling av energisystem, samt förelägga riksdagen förslag om de ytterligare åtgärder som är motiverade. Ni har ju inte kommit med någonting sådant. Jag vill fråga Olof Johansson: Varför har inte den borgerliga regeringen lämnat någon sådan redovisning? Att då byta position, Olof Johansson, från den överenskommelse om tillförsel av energi som skulle gälla till att nu i stället börja tala om lagstiftning är att fly bort från ett ansvar som jag tycker att Centern som regeringsparti faktiskt har.
Herr talman! Jag skall gärna ta upp energipolitiken, eftersom det är en allvarlig fråga. Ingvar Carlsson går helt förbi frågan om trovärdighet inför den nu stundande folkomröstningen. Man har sagt att folkomröstningens resultat skall följas. Här har Ingvar Carlsson huvudansvaret. Det var linje 2 som ansågs som segrare i folkomröstningen 1980. Den byggde på att den tekniska livslängden för varje reaktor skulle vara 25 år. Den nyaste reaktorn blir Det vore ett sätt att öka trovärdigheten inför den kommande folkomröstningen, att visa att man är beredd att följa upp den förra folkomröstningens beslut. Men man tog inte chansen när vi i riksdagen väckte en motion. Det är självklart att vi väckte motionen här i riksdagen, eftersom detta är en fråga som spänner över hela fältet. Det spelar ingen roll om man sitter i regering eller i opposition. Har man lovat att man skall följa en folkomröstning gäller detta över partigränserna och över blockgränserna. Ingvar Carlsson säger att vi inte har redovisat vad vi har gjort. Det har vi ju redovisat varje år i budgetpropositionerna. När det sedan gäller uppföljning av energiprogrammet: Om det har varit någon fråga som har varit ständigt återkommande här i riksdagen, så har det varit hur vi skall utveckla kraftvärmen. Vad har Socialdemokraterna gjort när vi har försökt att få en bättre ordning till stånd i fråga om att få bort olja och kol? Jo, ni har förhalat och inte velat gå med. Det är först i slutfasen på riksdagsåret som man genom ett utskottsinitiativ har kunnat hantera den frågan på det sätt som vi från Miljö och naturresursdepartementet och regeringen tidigare har föreslagit. Men det har ni motarbetat. Detta är ju en uppföljning. Det var en av ingredienserna i energiöverenskommelsen att vi skulle utveckla kraftvärmen i vårt land. Det var därför som vi införde investeringsbidrag. Men sedan blev beskattningen av kraftvärmen felaktig. Den frågan har ni velat förhala under hela perioden. Beträffande ekonomiska styrmedel är det som Ingvar Carlsson säger nonsens. Till att börja med har han inte perspektivet klart för sig. Det största ekonomiska styrmedlet i Sverige har varit avgiftsbeläggningen av kärnkraften under övergången mellan 70-talet och 80-talet -- och det var på vårt förslag. Annars hade kommande generationer stått här med notan som skulle betalas för att bli av med det högaktiva avfallet efter det att kärnkraften hade gjort sitt. Det lyckades vi förhindra. Sedan tjatade vi hela 80-talet. 1988 kom MIA utredningen, och därefter genomfördes en del förbättringar i klump vid övergången mellan 80 talet och 90-talet. Dessa åtgärder som då vidtogs var i huvudsak positiva. Efter ett par år har nu dessa utvärderats. Detta är naturligtvis utgångspunkten för hur man skall gå vidare. Därefter skall avfallsskatten och många andra saker utredas för att systemet skall kunna kompletteras, inte minst när det gäller kretsloppsutvecklingen. Så det händer mycket på det här området.

Herr talman! Som statsminister tog jag faktiskt, Olof Johansson, initiativ till trepartiöverläggningar. Strategin som vi kom överens om för avveckling av kärnkraften var att tillförseln av ny energi skulle avgöra tidpunkten när olika reaktorer skulle kunna stängas av. Jag vill hävda att den uppgörelsen har skötts väldigt dåligt av den borgerliga regeringen. Ansvaret faller inte minst på Centern och Folkpartiet som var med i den uppgörelsen. Jag kan inte anse att ni har gett riksdagen tillfredsställande redovisning av vilka åtgärder som har åstadkommits, än mindre av praktiska resultat. Det är detta som avgör trovärdigheten när det gäller uppföljningen av förra folkomröstningen. Jag står fast vid att avvecklingen skall komma i gång 2010. Jag tycker att Olof Johansson springer ifrån detta alltför lätt. Vi socialdemokrater har nu ett investeringsprogram som har en mycket stor betydelse för miljön: underhåll av kommunernas vatten och avloppsledningar, sanering av sjuka hus, utbyggnad av reningsverk, sanering av förorenad industrimark, underhåll av vandringsleder osv. Miljö kräver politik. En moderatledd regering som vill tränga tillbaka politiken och överlämna så mycket som möjligt åt marknaden avsvär sig en stor och viktig del av miljön. Dessutom krävs det samarbete över nationsgränserna. Jag tror att Olof Johansson och jag är överens om att medlemskapet i EU ökar dessa chanser. Slutligen kräver naturligtvis miljöpolitiken engagemang, och det engagemanget behöver inte kvävas i en lågkonjunktur och under en arbetslöshet. Ekonomisk och ekologisk hushållning kan gå hand i hand. Jag tvivlar inte ett ögonblick på Olof Johanssons engagemang, men jag tror inte att det är så särkilt lätt att genomföra det som Olof Johansson står för i en moderatledd regering.

Herr talman! Jag skall vara väldigt tydlig -- det är egentligen övertydligt vad det handlar om. Det fanns alltså möjlighet för Socialdemokraterna under vårriksdagen att stödja en lagstiftning om exakt hur reaktorerna skall avvecklas. Men Socialdemokraterna svek igen. Man ville skjuta på framtiden och förhalade. Då kan man ju alltid försöka att dölja sig bakom de allmänna formuleringarna i energiöverenskommelsen. Men se det går inte, eftersom det genom de reaktorhaverier som har förekommit har visats att många reaktorer i Sverige kan stå avställda utan att det blir något problem med energiförsörjningen. Detta var ett övertydligt exempel för svenska folket, även om sju reaktorer var i mesta laget. Det innebar en del kolkondens från Danmark. Men vi har inte krävt att man omedelbart skall avveckla sju reaktorer. Det gäller bara att göra en avtrappning och avveckla en reaktor i taget. Det gör avställningen enklare, samtidigt som det öppnar möjlighet för alternativ, dvs. öppna marknader. I dag är situationen den att marknaden är övertung. Det finns ett ständigt energiöverskott i Sverige. Därför måste alla nya alternativ subventioneras för att de skall kunna komma in på denna överfulla energimarknad. För att det inte skall stå oemotsagt vill jag säga till Ingvar Carlsson att vi har avsatt ytterligare 500 miljoner kronor i samband med koldioxidskattdifferentieringen -- jag antar att ni tycker att det är bra. Dessa pengar skall användas för Östersjön, för kärnsäkerheten i öst och för förnybar energi här hemma. Så visst har vi gjort saker. Självfallet! Vi har breddat kväveoxidavgifterna -- det beslutet har ju nyligen fattats av riksdagen. Vi har miljöklassat bensin. Genom skattedifferentieringen har man blivit av med blyet i bensinen, någonting som borde ha gjorts för längesedan. Sedan har vi också skogsvårdsavgiften som egentligen var en skatt, vilken användes i stor utsträckning för skogsbilvägar. Det har inte tagits bort någon miljöavgift från jordbruket. Det rörde sig om en prisregleringsavgift som ni hade infört. Vi tar inte ansvar för de betongprojekt som ni satte i gång och som vi har ärvt. De får ni faktiskt själva ta ansvar för.

Herr talman! Jag förstår att det har varit jäktigt i riksdagen den senaste tiden. Jag förstår då också att Harriet Colliander med sina andra problem dessutom inte har hunnit läsa regeringens skrivelse 1993/94:252 som handlar om insatser på miljöområdet i Central och Östeuropa. Där finns en hel bilaga över alla de projekt som är på gång eller beslutade. Det är så många att jag inte här kan räkna upp dem. Däri ingår också reningsverk, ett till vardera av de baltiska republikerna. Där är pengar anvisade, och en utredning pågår om hur de exakt skall utformas. Det sköts av generaldirektören i Naturvårdsverket. Jag vet inte om jag skall ta Harriet Colliander på allvar. Att göra det här med skatteväxlingen till en fråga om Miljö och naturresursdepartementets budget -- hur i världen kan man komma att göra en sådan koppling? Skatteväxling handlar alltså om att belasta det som vi tycker illa om och som vill få bort och sänka skatten på det som vi har gott om eller som vi vill ha mer av, nämligen jobb. Det kallar jag för gröna jobb. Det här är ett sätt. Om Miljö och naturresursdepartementet har en för stor budget på ett område -- i det här fallet 2,5 miljarder -- då är det tecken på att det är fel på miljötekniken. Det är ju där reparationskostnaderna brukar hamna, inte bara där utan överallt i det svenska samhället i form av hälsoproblem, naturvårdsproblem etc. Men försök inte göra den kopplingen, den är rasande omöjlig. Sverige är ett föregångsland på miljöområdet. Vi har behållit den positionen. Det är därför som Sverige är med när de internationella åtgärderna planeras. Vi var tio miljöministrar från länder representerande halva världens befolkning som samlades i Indien inom ramen för Commission for Nederländerna var de tre europeiska länder som var representerade. Sedan var det de stora länderna, de som svarar för ungefär halva världens befolkning -- Kina, Indien, USA, Kanada, Brasilien, Malaysia. Sverige är med i sådana sammanhang. Det är naturligtvis viktigt att vi är med. Vi har stora möjligheter till påverkan den vägen, också i EU. Förutsättningen för att EU i fråga om miljöprojekt skall fungera -- det har det hittills inte gjort -- är att man kommer överens, använder det som hävstång och inte som bromskloss, som en del här på hemmaplan tycks göra. Det gäller inte minst Industriförbundet, som alltid excellerar i detta och säger att vi skall vänta på EU. I så fall blir det nej i folkomröstningen, det är bara en hälsning.

Herr talman! Jag kan konstatera att avsikten med skatteväxlingen aldrig är att höja skatten. Det ligger ju i själva ordet. Det borde vi vara överens om. Skatteväxling är att lägga olika tyngdpunkt på olika produktionsfaktorer. Det borde vara en självklarhet, i varje fall borde det följa av sunt förnuft oavsett vilka teoretiska beräkningar man kan göra. Om vi har ett behov av att skapa ytterligare sysselsättning skall vi sänka skatten på arbete. Jag har utgått från att vi är överens om det, Harriet Colliander, jag och många fler. Det är så det fungerar. Då förbilligar man arbetskraften i förhållande till andra produktionsfaktorer. Om man då lägger belastningen på det som vi inte tycker om, miljökonsekvenser som vi vill bli av med, pressar man bort dem från systemet. Samtidigt eroderas skattebasen. Det blir snarast en skattesänkning, om man inte flyttar miljöskatterna och miljöavgifterna till nya områden. Alltså får man en tendens till en skattesänkning genom skatteväxling, inte en skattehöjning. Så fungerar det. Om man inte får den effekten att miljöbelastningen försvinner ökar man i stället miljöskulden. Då får man betala de reparationskostnader som i allmänhet faller på statliga och kommunala budgetar och den vägen drabbar skattebetalarna. Så hänger det ihop, Harriet Colliander. Jag tycker att det är glasklart.

Herr talman! Vi som arbetar i politiken borde nog oftare fundera över om vi lyssnar ordentligt på människor och om vi verkligen visar förtroende för våra medborgare. Sådana tankar får man i alla fall när man läser en debattartikel om familjepolitiken av en av de mest framträdande socialdemokraterna. Hon refererar en kristdemokrat som hävdade att politikerna inte skall bestämma om arbetsfördelningen i hemmet. Så här skriver socialdemokraten bl.a.: Det blir svårt för svenska folket att leva enligt en sådan regerings intentioner. Skall man låta vartannat barn vara föremål för politiska beslut, medan vartannat får finna sig i föräldrarnas amatörmässiga avgörande. Är det inte häpnadsväckande? Riksdagen firade nyligen 75-årsjubileet av den lika och allmänna rösträttens införande i demokratin Sverige. Jag trodde att demokrati och parlamentarism betydde att regeringen skulle leva enligt folkets intentioner, inte att folket skulle leva enligt regeringens intentioner. Jag tycker att ''föräldrarnas amatörmässiga avgörande'' låter som ett eko av den sociala ingenjörskonstens glansperiod. Det låter i alla fall inte som något som skulle passa i Europarådskonventionen om de mänskliga fri och rättigheterna eller FN:s barnkonvention. Regeringen har arbetat för valfrihetsreformer på åtskilliga områden. Vi kristdemokrater strävar efter att reformerna skall bli sådana att enskilda och familjer också har resurser att välja så som de önskar. Detta har kristdemokraterna i Europa länge kallat för subsidiaritetsprincipen. Här har jag en av de rödaste socialdemokratiska tidningarna i Sverige, nämligen Piteå-Tidningen. Herr talman! Det är ju populärt att visa upp tidningar, böcker och annat här i kammaren. Detta är alltså den röda Piteå-Tidningen. I den läser jag om en flerbarnsfamilj. Föräldrarna, Karin och Thord, hade för länge sedan bestämt sig för att själva ta hand om sina barn. Thord är byggnadsarbetare. Makarna säger: För oss hade 2 000 kronor i månaden betytt en hel del. Karins ord, som är rubrik på första sidan, är: Vårdnadsbidraget är en rättvisereform. Men när Carlsson och Sahlin talar om vem som gynnas av vårdnadsbidraget är det alltid direktörsfruar som ändå har råd att vara hemma. Vi kanske alla har läst om den SIFO-undersökning som visade att 20 % av socialdemokraternas väljare gillade vårdnadsbidraget. Det är ju imponerande om så många av de socialdemokratiska väljarna är direktörsfruar. Detta med direktörsfru låter egentligen precis som när Bert Karlsson talar om barnbidraget till miljonärer. Piteå-Tidningens flerbarnsfamilj är ingen direktörsfamilj. Men socialdemokraterna unnar inte byggnadsarbetarfamiljer vårdnadsbidraget. Jag vet fullt och fast att daghemmet är den bästa omsorgsplatsen för många barn. Men jag vet också att det finns andra omsorgsformer som passar andra barn bättre. Observera att jag talar om vad som passar barnen, och det vet föräldrarna bäst! Nu skall Ingvar Carlsson alldeles uppenbart i valrörelsen ställa barnen mot de gamla. Han skall helst få det att verka som att vårdnadsbidraget bär skulden till 20 års ekonomiskt felaktig politik. Vad räcker vårdnadsbidraget till, om det skulle användas till att sänka budgetunderskottet? Jo, till 1 %. Tänk att Ingvar Carlsson i dag inte intresserar sig för hur han skall komma åt resterande 99 %. Vore inte detta en god och angelägen uppgift? I stället hetsar man mot den här rättvisereformen och använder vårdnadsbidraget som något slags kil. Vi har ju genomfört andra reformer och satsningar. Det är ju inte helt säkert att tidigare satsningar som har funnits med i budget efter budget heller har varit helt korrekta. Detta säger jag nu när vi har infört något som jag anser vara en rättvisereform. Men Ingvar Carlsson ställer barnen mot de äldre, mot dem som inte duschas. Har ni tänkt på att Ingvar Carlsson aldrig ställer en daghemsplats, som kostar 85 000--100 000 kronor, mot den gamla som inte blir duschad tillräckligt ofta. I stället är det vårdnadsbidraget, som kostar 24 000, som skall ställas just mot de äldre. Det borde vara rimligt att socialdemokraterna erinrade sig att de själva har dragit in ungefär 30 miljarder från kommunerna, när de talar om de 7 miljarder som regeringen har dragit in. Det kan väl inte vara möjligt att ingen skulle drabbas när socialdemokraterna drar in miljarder från kommuner och landsting. Men när regeringen, efter att ha fått ta över en ekonomi i fritt fall, tvingas att göra en del verklighetsanpassningar då drabbas människor. I år firar FN familjeåret som bekant. Det skulle vara utomordentligt tilltalande att få höra Ingvar Carlsson hålla ett familjepolitiskt anförande av den anledningen. För mig är familjepolitik något vida mer än 2 000 kronor per månad i vårdnadsbidrag. För mig handlar familjepolitik om att barnen, det finaste och värdefullaste som vi har, måste få sina barndomsår i trygghet. Jag tror att det är där som den goda etiken, med rötter i kristen tradition, kan överföras till barnen. Det är där som vi kan skaffa oss motkrafter mot främlingsfientlighet och rasism. Det är där som drogberoendet kan hållas utestängt. Det är där som kriminaliteten har svårast att få fotfäste. Värderade åhörare! Det är för att främja det goda samhället som vi Kristdemokrater ordar så mycket om familjen. Vi skall självfallet inte bara lyssna till fembarnsfamiljen som vill ha vårdnadsbidrag. Vi måste också lyssna till sjuksköterskan som inte tycker att hon kan ägna varje patient tillräcklig tid. Vi måste lyssna till förskolläraren, som känner att han inte har nog många armar för att hålla barnen i hand på utflykten, och till vårdbiträdet, som inte hinner tala med de gamla, som har hemtjänst, så länge som hon skulle önska. Vi skall inte blunda för att det finns brister. Alla äldre får inte god omsorg. Alla sjuka får inte den bästa vården. Det finns barn som far illa. Vi måste ta alla möjligheter att minska onödig administration och lägga ut verksamhet på entreprenad. Vi måste inse att mycket i kommunerna är mindre viktigt än omsorgen om barn och gamla. Jag vill stryka under att om det finns kommuner i Sverige, där inte omprioriteringar och förbättringar av verksamheten räcker, trots att man har gjort sitt yttersta för att skapa resurser för mänsklig omsorg och vård, måste man vara beredd att höja kommunalskatten och landstingsskatten. Men lura inte vårt land! Lura inte sjuksköterskan, förskolläraren och vårdbiträdet! Rita inte en framtidskarta som redan om ett år är falsk! Vi är väl egentligen alla i denna kammare, från vartenda parti, övertygade om att Sveriges ekonomi har befunnit sig och fortfarande är i kris. Antingen får ekonomin fortsätta att ta penicillinkuren utan att avbryta den för att vi skall få möjlighet att få tillbaka de krafter och resurser som gör att vårt lands ekonomi tillfrisknar, eller också får vi bädda ner Moder Svea ännu djupare i sjuksängen. För närvarande förs en ständig debatt om fördelningspolitiken i medierna, vilket är bra. Men enligt min uppfattning är den inte sällan oärlig. Var och en av oss vet att om vi skall skapa resurser att fördela, om vi skall baka en större kaka så att det finns något rejält att dela ut till de svagare och de mest behövande grupperna i vårt land, så fordras det kraftfulla saneringsåtgärder. Då fordras det att industrin tillåts att syresättas. Då fordras det att kapitalet inte skräms ut över vårt lands gränser. Då fordras det att vi inser att vi måste ha något att fördela, innan vi beslutar om fördelningen. Det är för att vi skall kunna bygga upp det mer rättvisa samhället och bevara välfärdssamhället som vi i dag måste vidta obekväma åtgärder. Ni socialdemokrater vill i stället ha något slags strypkoppel på den sektor som skall skapa jobben. Likväl tror ni att jobben skall skapas. Ni vill, som en tidning skrev i sin ledare, ha kapitalism utan kapitalister. Det är ungefär som att vilja ha ett bageri utan bagare. Herr talman! Den som vill säkra morgondagens pensioner, den som vill garantera resurser till åldringsvård, den som vill verka för värdig vård för våra äldre, den kan aldrig vinna trovärdighet utan att samtidigt våga ta itu med den svenska statsskulden och det svenska budgetunderskottet. Jag har åtskilliga gånger stått här i kammaren och framhållit Ingvar Carlsson som en hedersman. Men jag kände inte igen Ingvar Carlsson när jag läste hans tal från Kommunalarbetarförbundets kongress. Hans framtidskarta är mycket otydlig och tvetydig. I det talet försökte han fösa ihop kristdemokraterna och nydemokraterna i samma fålla när det gäller t.ex. bistånds och invandrarpolitiken. Bl.a. sade Ingvar Carlsson att båda partierna ''reagerar mot vår solidaritet med tredje världen''. Jag kräver faktiskt, Ingvar Carlsson, en förklaring till vad som menas. Jag har sett att Ingvar Carlsson också vänder sig mot det faktum att vi vill ha ett samhälle där grunden är etik och moral inspirerad av kristen tradition. Jag har ärligt trott att Carlsson delade den grundsynen. Jag säger det igen: Jag känner inte igen Ingvar Carlsson. Jag är helt övertygad om att är det något våra barn, vår ungdom, vi alla behöver så är det en inre kompass. Jag kan inte tro något annat än att Ingvar Carlsson och jag är överens om att vi behöver mycket mera av ett ödmjukt sökande efter sanning och rätt, en ärlig vilja att leva upp till ideal som värderar alla lika. Ingen av oss människor når ända fram. Men nog är det för den skull viktigt att våga stå för den etik och moral som vi vet betytt så mycket för så många i vår kulturkrets. Det är därför vi i kds ivrar för att skolan, ekonomin, hela samhällsbygget skall knytas närmare den kristna etiken och människosynen. Det har inte ens med tvång eller moralism att göra. Det handlar om att vi alla behöver känna vår egen identitet för att kunna visa respekt för andra. Man ärver inte förmågan att cykla eller att känna igen trafikmärken. Barn måste få en medveten skolning i trafikkunskap. På samma sätt är det med etiken. Man ärver den inte, ungefär som man ärver blå ögon eller krulligt hår. Etiken måste läras ut, från föräldrar till barn, från lärare till elever, från generation till generation. Herr talman! Att jag nu inte längre känner igen Ingvar Carlsson kanske beror på att han numera lyssnar på dessa amerikanska och engelska konsulter -- Phil Noble, Bill Hamilton, Rick Ridder, Philip Gould osv. Jag märkte att Ingvar Carlsson i den första replikrundan blev litet irriterad över att jag talade om konsulter. Naturligtvis har Ingvar Carlsson rätt att använda vilka konsulter han vill. Jag bara konstaterar att t.ex. engelsmannen Philip Gould talar om fruktans strategi. Det verkar som om den strategin skall användas aktivt av Socialdemokraterna för att skrämma människor att rösta på partiet. Herr talman! Jag tror att om Carlsson skakar av sig detta att lyssna för mycket på den typen av idéer att putta folk ur riksdagen och att skrämmas med en viss politik och tillvita andra sådant de inte står för, får vi tillbaka samma gamla hederliga Carlsson igen. Lyssna på rörelsen, Carlsson, i stället för på konsulterna. Herr talman! Vi borde -- det har diskuterats i de senaste replikskiftena -- bli överens om en kraftsamling för miljön. Kds har inför valet presenterat ett 10-punktsprogram för miljön. Jag hinner tyvärr inte kommentera alla punkterna. Det viktigaste är det som nämnts tidigare, vilket vi kristdemokater verkligen vill lyfta fram, även för Europa, nämligen en skatteväxling för jobben och miljön. Mer skatt på nedsmutsningen och utarmandet av miljön, mindre skatt på arbetet. Jag tror att det är nästa stora skattereform. Låt oss också vara glada över det positiva som finns i vår svenska miljö. Det svenska jordbruket hör till det miljövänligaste i hela Europa. Det är Sveriges bönder som har oroat sig över gulnande tallar, gröda förstörd av markozon och förgiftade brunnar. Jordbruket har en jättechans, både som miljöförvaltare och som framtidsnäring. Det är också bra för miljön att den största järnvägssatsningen per capita i Europa sker i Herr talman! Naturen vet inte om några gränser eller tullar. Varför skall inte vi ta lärdom av det? I ett Europa i gemenskap kan freden få en chans, människor mötas och berika varandra. EU är, som några av Svenska freds och skiljedomsföreningens ledande företrädare framhöll för en tid sedan, framför allt ett fredsprojekt. Vi kristdemokrater vill bygga samhället nedifrån. Vi vill lyssna på människorna när de säger: ''Detta vill vi sköta själva, i familjen, i föreningen, i arbetslaget, men det och det är ett övermäktigt problem -- det får kommunen stödja, det får staten ta hand om. De stora miljöproblemen måste hela Europa samsas om att lösa.'' Freden skapar vi bara tillsammans, liksom kampen mot en internationell rasism och främlingsfientlighet, och bättre satsning mot uvärldens fattigdom. Ett Sverige i tiden är ett Sverige i världen, inte ett land som bygger murar mot omvärlden. Herr talman! Hade jag vetat att min gode vän Olof Johansson inte hade begärt replik och det inte hade framstått som övermaga, skulle jag ha velat sluta med att säga: Kyss Carlsson, älska Centern, men rösta på kds!

Herr talman! Den som kysser Carlsson och älskar Centern är nog så tokig att han röstar på kds. Jag tycker att man skall vara försiktig i frågan om konsulter. Men om partierna använder dem skall de själva betala för dem. Jag tycker inte, som regeringen, att man skall använda konsulter för partipolitiska uppdrag, som har skett i Stockholms läns landsting. Jag tycker att det är märkligt att de borgerliga dribblar undan KU-granskningen till efter valet. Vidare säger Alf Svensson att vi socialdemokrater sätter strypkoppel på dem som kan stå för sysselsättning och framsteg. Ja, det handlar om aktieägarna och dubbelbeskattningen. Skall inte den aktieägare som förra året fick en genomsnittlig förmögenhetsökning på 50 % inte kunna betala en skatt på inkomster från aktier motsvarande en låginkomsttagare? Det är inte strypkoppel, Alf Alf Svensson sade helt riktigt att det skall finnas något att fördela innan vi fördelar. Men det är precis det misstag ni gör med vårdnadsbidraget. Ni delar ut ett nytt bidrag då det finns ett budgetunderskott på 200 miljarder kronor. Men då säger Alf Svensson att underskottet är så stort att vårdnadsbidraget märks knappast i förhållandet till underskottet. Ja, då behöver vi aldrig spara. Jag förstår att det går åt skogen med den borgerliga regeringen om man tycker att 4 miljarder -- eller om Alf Svensson så vill något mindre -- inte är en post att bry sig om. Hur i all sin dar skall ni klara budgetunderskottet? I en situation där vi känner till problemen med att klara sjukvården och äldreomsorgen, inför ni ett nytt bidrag och lägger ut nya utgifter. Det är klart att folk inte tackar nej till att få 2 000 kr. Men frågan är om vi har råd med detta när vi inte har råd att klara sjukvården och äldreomsorgen. Alf Svensson reagerade mot mitt tal vid Kommunalkongressen. Jag står för det talet. Jag har gjort observationer av vad jag tycker är intressanta likheter mellan kds och Ny demokrati. I fråga om den punkt som Alf Svensson citerade framgår det att Alf Svensson försöker -- som i så många andra sammanhang -- spela på två opinioner samtidigt, dvs. de som är för ett generöst bistånd och de som är emot. Ibland är Alf Svensson lidelsefull försvarare av bistånd, ibland spelar han med kritiken. Och mycket riktigt: I gårdagens debatt berömde Det innebär att det här finns någonting som inte är bra, Alf Svensson. Jag är t.ex. orolig med anledning av uttalandet om Afrika. Min taletid är nu ute, men jag har kanske ändå antytt vad som gör att jag på denna punkt är orolig. Jag är inte ute efter att komma åt Alf Svensson. Jag skulle önska att vi inom biståndspolitiken kunde nå en så stor samstämmighet som möjligt. Det är möjligt att det bara är olyckliga formuleringar som har skapat min oro.
Herr talman! Låt mig allra först säga att jag håller med Ingvar Carlsson om att partierna själva skall betala sina konsulter. Man skulle möjligen kunna tycka att Ingvar Carlsson kunde anställa sina konsulter i landet. Då hade man kunnat få till stånd några arbetstillfällen. Nu är det tydligen i England och i USA som man anställer experter. Vi har som bekant en del sysselsättningsproblem i vårt land. Vidare påstår jag med bestämdhet att socialdemokraterna inte tillräckligt under 80-talet intresserade sig för vad man skulle fördela. Jag har stor respekt -- och det säger jag ärligt, Ingvar Carlsson -- för socialdemokraternas fördelningsvilja. Jag har däremot mycket liten respekt för ert engagemang för att skaffa fram det som skall fördelas. Saknas det, är retoriken inte särdeles mycket värd. Låt mig så ta upp biståndspolitiken. Ingvar Carlsson höll faktiskt sitt tal på Kommunals kongress innan min artikel i Svenska Dagbladet hade publicerats. Grunden för Ingvar Carlssons utomordentligt simpla påhopp på kds på Kommunals kongress kan alltså inte vara artikeln i Jag skulle, herr talman, vilja fördubbla biståndet, och mitt parti står för inriktningen 2 % av BNP. Men jag är också övertygad om att om vi vill ha ett bistånd på hög nivå och vill ha skattebetalarna med oss, har vi ingen annan möjlighet än att våga vara litet självkritiska och fundera över om de satsningar på planekonomier som gjordes från svenskt håll och om de kanaler som vi haft med en del länder är de allra bästa. Min ärliga avsikt är inte någon annan än att få ett så bra och effektivt bistånd som möjligt, vilket når de människor som vi vill nå. Jag skulle i detta sammanhang kunna nämna att detta var uppe till en rejäl diskussion för något år sedan i Mariefred, när utrikes och finansministrarna i Skandinavien hade en gemensam överläggning. Den som underströk dessa synpunkter med vida större kraft än vad jag mäktar var den framlidne utrikesministern Holt från Norge. Han sade, och det är närmast ett direkt citat: Vi kommer icke att klara vårt biståndsgivande till Östafrika, om vi inte vågar vara självkritiska när det gäller detta bistånd. Detta kan den nuvarande biståndsministern i Norge, representant för Kritiken från mig går dock inte ut på att minska biståndet. Den är inriktad på att vi skall ta vårt ansvar för att göra biståndet bättre.

Herr talman! Det är rörande hur Alf Svensson är intresserad av socialdemokratiska diskussioner med våra partivänner, t.ex. med Philip Gould i Storbritannien. Denne är bl.a. expert på hur den konservativa regeringen med skrämselpropaganda lyckades hålla John Major kvar vid regeringsmakten. Man inriktade sig då på vad som skulle bli följderna, om Labour skulle få bedriva sin skattepolitik. Det är riktigt att vi resonerade med honom om detta för att få del av dessa hans kunskaper. När jag nu ser uppläggningen av moderaternas skattepolitik i Sverige finner jag också att det var klokt av oss att förbereda oss på detta sätt. Uppenbarligen är det ett försök från moderaternas sida att upprepa det konservativa partiets skrämselpropaganda i det förra valet. Vi vet hur det gick i Storbritannien. Det blev katastrof när den konservativa regeringen fick sitta kvar. Det går naturligtvis lika illa, om vår nuvarande regering får sitta kvar. Det är klokt av oss att resonera med våra engelska partivänner på den punkten. Jag tycker fortfarande att Alf Svensson gör det litet för lätt för sig när han säger att han vill rätta till brister i biståndspolitiken. Det kommer alltid att göras misstag på ett sådant område. Det går inte att bedriva biståndspolitik, om inte en del projekt får misslyckas. Men jag märker också en annan ton, att Alf Svensson på ett oroväckande sätt spelar med när det gäller vissa krafter. Det är av den anledningen som jag har reagerat, inte för att söka en onödig strid utan för att klara upp detta. Jag tycker att det är viktigt med en bred samling bakom biståndspolitiken. För mig är det viktigt att det svenska biståndet är inriktat på att bekämpa fattigdomen. Så länge över en miljard människor lever i djupaste fattigdom kommer miljön att fortsätta att utarmas, och så länge människor svälter och far illa kommer demokratimålet att vara svårt att uppnå. Så länge fattigdomen är stor kommer inte heller konflikter och krig att kunna undvikas. Därför tror jag, Alf Svensson, att man måste satsa rejält på Afrika. Jag tror att vi är överens om att den kontinenten är inne i en väldigt farlig utveckling.

Herr talman! Jag registrerar bara det faktum att Ingvar Carlsson och socialdemokraterna kontaktar alla dessa konsulter. Det är klart att man kunde önska att man hade tillgång till smulorna från den rikes bord när det gäller att bedriva valkampanj och att försöka bemöta den ångvält som man enligt strategidokument från socialdemokraterna nu skall få riktad mot sig. Jag kan mycket väl tänka mig att Philip Gould kan vara värd att lyssna till och studera. Jag tycker bara att det är tragiskt att socialdemokraterna har gjort hans sätt att resonera till sitt. Ingvar Carlsson använder faktiskt en skrämseltaktik när han vill skrämma de gamla med vårdnadsbidraget. Han säger att det förhållandet att den gamle inte får möjlighet att duscha tillräckligt ofta beror på vårdnadsbidraget. Jag tycker att detta är att tillägna sig Philip Goulds skrämseltaktik. Jag tycker inte att det är värdigt hedersmannen Ingvar Carlsson. Jag är glad över att Ingvar Carlsson, som jag uppfattade det, retirerade när det gäller uttalandet på Kommunals kongress om biståndspolitiken. Som alla vet ger vi 1 % av BNI i bistånd -- vi borde ge mer. Tanzanias BNI består till 39 % av bistånd. Jag tycker att man skall våga fundera över vad vi kan göra för att förbättra för tanzanierna -- återigen: inte för att dra bort bidragen från dem. Eftersom Ingvar Carlsson och jag är helt överens om att Afrika söder om Sahara befinner sig i en mycket svår situation, måste vi fundera över vad vi kan göra för att förbättra biståndet. Tanzania befinner sig i dag i en budgetkris, som gör att vi inte kan fortsätta med våra utbetalningar. Man skall våga göra den analysen samtidigt som man med kraft understryker att vi måste ge bistånd. Det är självklart en solidarisk plikt.

Herr talman! Jag vill vända mig till Alf Svensson i hans egenskap av minister för mänskliga rättigheter. För ungefär två månader sedan vädjade svenska Amnestys ordförande Anita Klum i Dagens Nyheter om att Sverige i FN:s kommission för mänskliga rättigheter skulle fördöma övergreppen i Turkiet, Indonesien, Peru och Sri Lanka. Hon menade att de här fyra fallen är exempel på hur omvärldens krav på respekt för mänskliga rättigheter får stå tillbaka för politiska och ekonomiska intressen. Detta är en mycket viktig fråga. Många regeringar säger sig värna om mänskliga rättigheter i andra länder men frestas att se mellan fingrarna när agerandet mot brotten mot mänskliga rättigheter kommer i konflikt med möjligheterna att göra goda affärer. Också Sveriges regering frestas uppenbarligen att se mellan fingrarna. Regeringen ger nämligen direkt ekonomiskt stöd till militärregimen i Indonesien, till kung Hassans regim i Marocko och till den kinesiska kommunistregimen. Stödet ges i form av u-krediter. Dessutom får de här länderna köpa svensk krigsmateriel. Även Turkiet får köpa svensk krigsmateriel. Det är inte särskilt bra, Alf Svensson. Att de här diktaturerna får en så givmild behandling av den svenska regeringen är faktiskt anmärkningsvärt. Kina, Indonesien och Marocko kränker inte bara de mänskliga rättigheterna grovt utan de trotsar också internationell rätt genom att ockupera främmande territorier. Kina ockuperar Tibet, Indonesien ockuperar Östtimor och Marocko ockuperar Västsahara. Turkiet trotsar dessutom internationella konventioner om mänskliga rättigheter som man har skrivit under. Man förvägrar i praktiken den kurdiska befolkningen i landet att uttrycka sin etniska identitet. Vi vet ju att det är mycket uppmuntrande för diktatorer att kunna köpa vapen och få pengar till storslagna projekt. Detta är vad Sverige håller på med, Alf Svensson. Jag tycker att det skulle vara intressant att höra vad en minister som är ansvarig för de mänskliga rättigheterna har att säga i de här frågorna. Är det pengarna som går före de mänskliga rättigheterna, Alf Svensson?

Herr talman! Gudrun Schyman frågade i sin sista fråga om det är pengarna som går före de mänskliga rättigheterna. Om det vore så enkelt att de mänskliga rättigheterna främjades om vi svenskar höll oss undan från de länder som räknades upp och en lång rad andra vore saken naturligtvis mycket enkel att hantera. Det är i stället så att mänskliga fri och rättigheter inte infinner sig från det ena året till det andra. Det vet Gudrun Schyman. Det är en lång och mödosam väg. Därför får vi försöka att vrida respekten för mänskliga fri och rättigheter åt rätt håll snäpp för snäpp. Jag vet ju att det finns ett stort och ärligt intresse för situationen i Indonesien i Vänsterpartiet. Bertil Måbrink och jag har resonerat om den åtskilliga gånger här i kammaren. Det vi ger till Indonesien är stöd till de människorättsorganisationer som finns där. Jag kan inte tycka att det är annat än klokt att vi finns där och försöker att backa upp dem som försöker implementera, som det brukar heta på UD-språk, respekt för mänskliga fri och rättigheter. Vi ger inga u-krediter till Indonesien. I budgetpropositionen har vi skrivit att om några sådana skall ges skall de i varje enskilt fall prövas av regeringen, och hittills har vi inte givit några. Jag håller med om att det är en moraliskt svår situation att hantera när det gäller det gigantiska landet Kina. Jag säger det utan omsvep. Det är så. Det är inte enkelt. Men när vi möter dissidenterna, de som verkligen drabbas av det kommunistiska förtrycket i Kina, vädjar de till oss om att inte försöka isolera Kina. Trots att vi här inte har vita eller svarta rutor att hoppa emellan undrar jag om det inte är klokast att försöka att ha öppna fönster och öppna dörrar. Då kan vi påverka och resonera. Jag kan försäkra Gudrun Schyman att de av regeringens ministrar som har varit i Kina, jag kan naturligtvis mest tala för mig själv, verkligen har understrukit att vi icke accepterar det sätt som man behandlar sina medborgare på. Vi kräver större respekt för mänskliga fri och rättigheter. Jag tror att det är viktigt att vi är på talefot även med de här regimerna. Det är naturligtvis enkelt att säga att vi skall vända dem ryggen, men då uppfattar även dissidenterna det som om vi vänder dem ryggen.
Herr talman! När det gäller Indonesien tror jag inte att det är människorättsorganisationer som köper vapnen. Jag har mycket svårt att tänka mig det, Alf När det gäller möjligheten att påverka de här frågorna finns det ju också andra reguljära diplomatiska förbindelser där man mycket väl kan föra fram sin kritik och samarbeta på olika sätt för att lösa dessa problem. Man måste inte göra det i samband med att man gör affärer. Det går att prata med varandra ändå, Alf Svensson. Man måste inte göra det i samband med att man gör upp om stora vapenaffärer. Det går att föra fram kritiken på ett annat sätt. Jag vet att regeringen har resonerat om det här. Det märkliga är ju att det görs olika bedömningar. Biståndet till Kuba drogs in med hänvisning till att det inte fanns tillräckligt utvecklade mänskliga frioch rättigheter där. Det görs tydligen olika bedömningar av olika länder. Jag tror tyvärr att det som styr är möjligheten att tjäna pengar.

Herr talman! Jag skall ärligt säga att jag på rak arm inte kan hur vapenförsäljningen ligger till för närvarande visavi Indonesien. Jag vill erinra mig -- det är ju inte mitt ministerjobb -- att det är en del följdavtal som vi har att hantera. Det är alltså uppgörelser som är gjorda tidigare och som kräver att man fortsätter i någon mån. Men om jag skall kunna resonera om Indonesien i det avseendet måste jag ha litet mer kunskap än vad jag har för närvarande. Det är naturligtvis hela tiden ett moraliskt dilemma. Skall vi över huvud taget sälja vapen, eller skall vi stoppa all vapenförsäljning? Det måste i sin tur kopplas till om vi skall ha något svenskt försvar eller inte, Gudrun Schyman. Skall vi ha ett svenskt försvar måste vi också ha import av vapen och delar till vapensystem till Sverige. Då skall vi alltså kräva en moral av andra länder som vi själva inte skall hålla oss med om vi säger nej till export. Detta är inga enkla frågor att hantera. Jag tycker att man gör det sällsamt enkelt för sig om man som Gudrun Schyman säger att vi slutar med det och stänger dörren dit. Vi kan i alla kan vara på talefot med dem. Jag är övertygad om att om vi vill komma till tals med kineserna och idonesierna och få dem att lyssna är det inte fel att ha öppna dörrar och fönster.

Herr talman! Jag kan förstå om Harriet Colliander inte hann läsa hela artikeln om bistånd i Svenska Dagbladet. Tumultet har väl tagit sin tid och sin kraft. Herr talman! Ny demokrati kritiserar biståndet för att med kritikens hjälp kunna halvera biståndet. Vi däremot, och det är min personliga uppfattning, vill utvärdera biståndet för att kunna öka det och göra det mer effektivt. Det är en sällsam skillnad oss emellan därvidlag. Harriet Colliander sade att vi i Sverige inte kan ta emot alla världens nödlidande. Låt mig då bara, i samband med resonemanget om bistånd, erinra oss om att de stora mottagarna av flyktingar är de fattigaste länderna i Afrika. Det är där konflikterna skapar de många flyktingarna, exempelvis i Tanzania och i Rwanda. Jag tycker därför att vi skall vara väldigt ödmjuka och akta oss för att tala som om vi sätta upp stängsel runt vårt eget land.

Herr talman! Vid regeringsbildningen i oktober 1991 basunerade Carl Bildt ut att han ledde den mest kompetenta regering Sverige någonsin haft. I regeringsförklaringen fanns slagordspolitiken satt på pränt: valfrihetsrevolution, sänkta skatter och ökad tillväxt. Sverige skulle bli en företagarnation. Röda spöken var fackföreningsrörelsen, fackliga rättigheter, de anställdas internationellt sett starka position och en stor gemensam, dvs. offentlig, sektor. Facket döptes om till ett särintresse, och särintressen stör den sakliga behandlingen av politiska frågor. I regeringens kamp mot inflationen ingick som en grundbult att försvara den fasta växelkursen till vilket pris som helst. Carl Bildt, Anne Wibble, regeringen i övrigt och Bengt Dennis hade bundit upp sig kring denna princip. Tidigare kommun och landstingsanställda kan direkt tacka Carl Bildts och Anne Wibbles politik för att de nu har blivit av med jobben. 40 miljarder kvar i den svenska valutareserven. En halvtimme senare var den tömd. Den svenska kronan flöt. Grundbulten i regeringens politik hade slagits ut. Det är nu ''den enda vägen'' bryter samman. Det är sällan man så exakt kan datera ett misslyckande, t.o.m. på klockslaget! Det var efter denna vecka vi alla fick lära oss att vi levt över våra tillgångar. Att krisen i budgeten berodde på det misslyckade försöket att försvara den fasta kronkursen fick vi aldrig höra från Carl Bildt. Inte heller att hålen i statsbudgeten till stor del utgjordes av en obetalad skattereform som gynnade höginkomsttagarna. T.o.m. ert eget finansdepartement erkänner att skattereformen var underfinansierad. Visst, vi behöver fler jobb i företagen. Men företagsskatten är 28 % i Sverige och 40 % i den euroepiska unionen. Det är rädslan för de offentliga finanserna, inte skatterna, som gör att företagen inte investerar och anställer folk i dag i Det finns även annat som är nytt från den här mandatperioden, som det kan vara värt att ta fram nu om man skall summera era insatser. Det finns något som är nytt för Sverige. Jag tänker på yttrandefriheten på arbetsplatserna. Tidigare kunde en anställd offentligt kritisera sitt företag eller sin kommun utan risk för repressalier. Det kan man inte längre. Det har alltför många fått vederfara. Människor har fått sparken, blivit avstängda eller fått nya arbetsuppgifter efter det att de har kritiserat sin arbetsgivare. Det blåser en iskall vind över de svenska arbetsplatserna. Jag skulle kunna tala länge om detta. Men jag tror att det räcker med att säga: Kjell-Erik Karlsson och Värö Bruk. Det gick bra för honom. Men många, väldigt många, fick aldrig tillbaka sina jobb. Skall vi ha det så i Sverige att en kommunanställd måste ha en påse på huvudet när han eller hon skall kritisera sin arbetsgivare? I flera kommuner har man upprättat skriftliga riktlinjer där cheferna uppmanas att vara särskilt lojala. Anställda i privata företag måste underteckna tystnadslöften för att över huvud taget få jobb. Skall vi ha det så i Sverige? Är det detta som är den nya samhällsandan; lojalitet, tystnad, lydnad -- annars sparken! I grunden handlar det om makt och om den enskildes rätt och de anställdas möjligheter att hävda arbetets intresse gentemot företagsledning och bolagsstyrelse. Det är politikernas, vår, sak att med hjälp av lagstiftning försvara och utvidga demokratin. I själva verket sker motsatsen. I riksdagen är det faktiskt bara Vänsterpartiet som hittills har föreslagit att sakligt ogrundade uppsägningar -- som Kjell-Erik Karlssons på Värö Bruk -- skall ogiltigförklaras. Ingen annan har stött det förslaget. Jag undrar verkligen hur ni resonerar. Ni säger i regeringen att ni vill skapa välfärd och trygghet. Men det ni gör i praktiken är att bygga upp ett nytt klassamhälle. Det är det som sker i dag. Genom politiska beslut förändrar ni samhället så att skillnaderna ökar. Det gäller skillnaden mellan hög och låg, skillnaden mellan rik och fattig och skillnaden mellan folk och folkvalda. Vi ser det på fallskärmsavtalen och på de enskilda månadslönerna som ibland överstiger vad andra människor har i total årslön. Vi ser det på den konsekvent genomförda lönediskrimineringen och fellönesättningen av oss kvinnor. Vi ser det på de sänkta ersättningsnivåerna i sjuk och arbetsskadeförsäkringen, på sänkningen av ersättningen i a-kassan, på försämringarna inom arbetsrätten och på urholkningen av pensionsförmånerna för de sämst ställda pensionärerna. Vi har kämpat emot alla de här försämringarna. Det kommer naturligtvis inte att gå lätt att rätta till allt. Men vissa saker måste vi klara av redan nu. Det gäller framför allt kommunerna. Kommunerna måste få ett ekonomiskt tillskott för att klara budgeten, alla nya arbetsuppgifter och för att kunna upprätthålla sysselsättningen. Det går inte längre att samhällsekonomiskt motivera fortsatta avskedanden från skolan och från vården. Kostnaderna kommer ändock att bli lika stora eller t.o.m. större. Servicen blir bara sämre. Vi vill låta kommunerna dra i gång ROT-program. Offentliga lokaler behöver översyn och reparation. Vatten och avloppssystem behöver bytas. Gator och vägar behöver underhållas. Jag tror att de flesta av er håller med om att det måste vara bättre att viktiga och nödvändiga arbeten utförs i kommunerna än att det allmänna, vi skattebetalare, skall betala ut bidrag för att människor inte skall göra någonting. Vi vill påbörja en arbetstidsförkortning med målet sex timmars arbetsdag. Vi vill det av många skäl. Ett skäl är att det skulle ge flera jobb. Det säger sig självt att det är bättre att fler jobbar sex timmar än att färre jobbar åtta timmar plus övertid medan resten är beroende av bidrag. Vi vill begränsa övertidsuttaget, som i dag enligt Finansdepartementets bedömningar skulle kunna ge flera tiotusentals nya jobb. Herr talman! De offentliga finanserna måste saneras. Vi vänsterpartister har ofta anklagats för att vi inte finansierar våra förslag. Jag kan dock garantera både regeringen och andra som lyssnar att vi har faktiskt väl finansierade förslag. Vi kan hantera pengar. Jag kan det. Som ensamstående mamma med två barn får man lära sig att vända på både kronorna och örena. Vi måste alltså spara, och vi måste få ned budgetunderskottet. Men vi måste också fördela de pengar vi har på ett rättvist sätt. Det betyder höjda skatter på höga inkomster och förmögenheter i stället för nedskärningar i a-kassa och sjukförsäkring. Det betyder stopp för JAS-projekt, inga nya stridsvagnar, ingen öresundsbro och inget Dennispaket. De pengarna skall användas till framtidssatsningar, på utbildning och forskning, på utveckling av miljöanpassad produktion och kretsloppsteknik. Pengarna skall också användas till nya energisystem, nya transportsystem, resursbevarande samhällsplanering och byggteknik, högteknologi som lägger grunden för miljöanpassad industri, datamotorvägar och snabbtåg. Där finns framtidens exportvaror och framtidens nya arbeten. Vi behöver ändra vårt sätt att leva. Skulle alla leva som vi -- förbruka lika mycket energi, smutsa ner lika mycket och tära lika mycket på de ändliga resurserna -- skulle vi behöva ytterligare två jordklot. Det har vi inte, och vi kommer inte att kunna köpa det för pengar. Alltså måste vi ställa om vårt sätt att leva. Det är vi som har kunskaperna, som kan utveckla tekniken och som har ansvaret. Alternativet, om vi ingenting gör, är en ekologisk kollaps. Internationellt samarbete är en förutsättning för att man skall kunna lösa de här problemen. Men det är min och Vänsterpartiets övertygelse att ett sådant internationellt samarbete som tar sikte på att lösa de globala miljöproblemen och på att komma till rätta med sociala och ekonomiska orättvisor i världen inte gynnas av att 6 % av jordens befolkning sluter sig samman i en demokratiskt bristfällig rikemansklubb -- den europeiska unionen. Det behövs beslut som fattas av demokratiska stater på europeisk och global nivå. Besluten om och när Sverige skall vara med skall fattas i Sveriges riksdag. Internationellt samarbet måste nämligen grunda sig på respekt för varje lands självbestämmande och demokrati. EU gör inte det. Det är därför Vänsterpartiet säger nej till medlemskap i unionen. Hur man kan kalla en politisk union där kapitalets frihet är grundlagsfäst och Riksbanken helt frikopplad från politiskt inflytande för ett socialistiskt, liberalt eller centerpartistiskt projekt är för mig en gåta. Och tydligen är det också det för många människor i det här landet. Herr talman! Politiken är de svagas vapen, ekonomin de starkas. Så sade man förr inom arbetarrörelsen. Det gäller än i dag. Med politikens hjälp kan vi balansera de kortsiktiga vinstintressenas inskränkthet. Vi kan sätta männikosvärdet före marknadsvärdet. Vi kan sätta miljöhänsyn före blind materiell tillväxt. Det är den här möjligheten som vi skall utnyttja i valen i höst -- både i september och i november. Det gäller vår frihet att välja väg och att välja framtid. Vi skall utnyttja den friheten till att byta regering och politik.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för halvförsenad ankomst. Den 20 januari i år informerade jag riksdagen om läget vad avser regeringens fortgående prövning av den fasta förbindelsen över Bakgrunden till informationen var dels de besked om inriktningen av prövningen som regeringen lämnat den 13 januari, dels resultatet av det svenskdanska statsministermötet i Malmö den 19 januari. Jag konstaterade vid det tillfället att regeringens prövning enligt naturresurslagen hade visat att det inte förelåg några hinder mot bifall till konsortiets ansökan enligt denna lag. Vad gäller förbindelsens tillåtlighet enligt vattenlagen hade Vattendomstolen emellertid tillstyrkt att den svenska delen av förbindelsen uppfördes endast under vissa förutsättningar, bl.a. att den utfördes som en nollösning. Kattegatt genom Öresund till Östersjön inte fick bromsas upp så att salt och syretillförseln till Östersjön minskade. Kravet ställdes att den uppbromsande effekten av förbindelsen på vattenströmningen genom Öresund skulle begränsas till ner mot 0,5 % och att denna uppbromsning eliminerades genom muddring. Mot denna bakgrund gav regeringen konsortiet möjlighet att inkomma med kompletterande material för att visa en konkret utformning av förbindelsen som klarade de förutsättningar som Sedan detta kompletterande material inkommit uppmanade regeringen Vattendomstolen att granska detta och att bedöma huruvida de uppsatta villkoren kunde uppfyllas eller inte. Vattendomstolen kom den 20 maj in med det begärda yttrandet. Domstolen ansåg att de föreslagna förutsättningarna vad avser begränsningar av sedimentspill samt begränsning i tid och rum av grumlande arbeten hade fått en helt tillfredsställande lösning. Däremot fann domstolen att konsortiet då inte hade visat att nollösningen med den definition som domstolen hade valt, kunde uppfyllas. Domstolen ansåg därför att konsortiet, innan regeringen fattar beslut i tillåtlighetsfrågan, skulle för regeringen redovisa beräkningar utifrån domstolens definition av en nollösning. Beräkningarna borde göras oberoende av varandra och kunde utföras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Danskt hydrologiskt institut med hjälp av tvådimensionella modeller. Sådana beräkningar har därefter redovisats av konsortiet. SMHI och DHI har utfört beräkningarna på delvis olika sätt och med delvis olika metoder. Instituten kommer dock bägge fram till blockeringseffekter som ligger under eller i nivå med domstolens villkor. Under den fortsatta beredningen har icke hitintills för regeringen redovisats något material som ger anledning att ifrågasätta denna slutsats. Kammarkollegiet har upprepat att de anser det tekniskt möjligt att åstadkomma en nollösning och sagt att den mätserie som nu presenteras till sin längd uppfyller kravet på en designperiod som är statistiskt representativ. Därmed kan det således konstateras att det är möjligt att uppfylla den matematiska nollösning som de svenska och danska regeringarna har varit överens om samtidigt som domstolens förutsättningar beträffande muddringar och sedimentspill uppfylls. Som jag nämnde inledningsvis anser regeringen att beredningen har visat att det inte finns något hinder mot ett bifallsbeslut i ärendet enligt naturresurslagen. Då nu även prövningen i vattenlagsärendet har visat att de av Vattendomstolen föreslagna förutsättningarna kan uppfyllas ser jag inga återstående hinder för att regeringen fattar beslut om att tillåta att Öresundsförbindelsen uppförs. Beredningen av ärendet inom Miljödepartementet är dock icke slutförd. Den kommer att avslutas under de närmaste dagarna. Regeringen kommer att fatta beslut i nästa vecka. Som jag redovisade för riksdagen den 20 januari kan det i regeringen komma att föreligga delade meningar. Dessa torde då kunna föras tillbaka till de olika åsikter i grundfrågan som kom till uttryck vid riksdagens ställningstagande till avtalet med Därmed slutförs den utomordentligt omfattande prövning av Öresundsförbindelsen som har gjorts av regeringen. Genom de hårda miljökrav som har ställts på konsortiet har regeringen åstadkommit en miljöoptimering av Öresundsförbindelsen som det inte torde finnas någon internationell motsvarighet till. Förändringarna i utformningen av förbindelsen i jämförelse med det projekt som redovisades för riksdagen våren 1991 är betydande. Detta är en direkt följd av de hårda miljökrav som regeringen successivt har ställt.

Herr talman! Jag vill inte ställa alltför hårda krav på Lars-Erik Lövdén vad gäller innantilläsning, men det skulle inte skada med litet sådan. Jag tror att texten finns tillgänglig. Det är en text som redovisar den bedömning som jag gör. Men den gör jag ju inte bara på personlig grund, utan den har vi självfallet diskuterat i den berörda kretsen. Det senaste som inkom i går var från Kammarkollegiet. Vi har ju givit parterna i detta mål möjlighet att inkomma med vissa synpunkter, och det har de gjort. Det har lett till den bedömning som jag här har redovisat. Detta skall sedan ställas samman, och det är omfattande formella beslut. Det formella regeringsavgörandet kommer alltså i nästa vecka, och det kommer att ha den inriktning som jag har angett här. Jag vill också säga att det kan komma att föreligga delade meningar. Det sade jag redan den 20 januari. Det har sin grund i att det i denna kammare, och därmed också i regeringen, har funnits och finns delade meningar i själva grundfrågan, dvs. regeringsavtalet mellan Sverige och Danmark från början av 1991.
Herr talman! Efter statsministerns förtydligande vill jag bara göra det konstaterandet att statsministerns egen uppfattning i denna fråga uppenbarligen är också regeringens bedömning. Då kan vi förvänta oss ett beslut i nästa vecka som innebär en tillstyrkan av brokonsortiets ansökan.

Herr talman! Det har riktats kritik mot broprojektet från olika utgångspunkter. Det har handlat om miljösynpunkter. Det har ifrågasatts om bron är en klok transportteknisk lösning. Det har också handlat om de ekonomiska förutsättningarna. Enligt min uppfattning talar dessa tre synpunkter mot detta broprojket. Jag tänker just nu koncentrera mig på ekonomin i projektet. Den ekonomiska kalkyl som fanns när riksdagen tog ställning anser jag var både undermålig och delvis politiskt manipulerad. Det finns anledning att vara mycket kritisk mot en del av de ekonomiska slutsatser som har dragits. Min fråga är: Är statsministern beredd att ta initiativ till en förnyad och oberoende ekonomisk analys av detta projekt?
Herr talman! Jag har inskränkt min information i dag till den pågående miljöprövningen av ärendet. Det är den som vi har att avsluta. Det är riktigt -- och det sade jag också -- att det råder delade meningar i själva grundfrågan. Det finns personer som företräder uppfattningen att detta var ett felaktigt avtal och att vi inte skulle ha ingått detta regeringsavtal med Danmark. Jag tillhör alltså som bekant inte dem, men det är en annan sak. Vi har i ett annat skede av denna process haft anledning att pröva också de andra frågorna, inte minst de ekonomiska. I slutet av december lät regeringskansliet de berörda departementen -- Finansdepartementet hade huvudansvaret -- göra en genomlysning av de ekonomiska kalkylerna. Slutsatserna av den redovisningen tror jag att jag delvis redovisade i kammaren den 20 januari. Det ledde till att vi då ansåg att det fanns en betydande säkerhet i de ekonomiska kalkylerna. Jag håller gärna med Elving Andersson om att de ekonomiska kalkylerna givetvis måste löpande prövas. Jag utgår också från att så kommer att ske. Det är normalt att en noggrann och kontinuerlig uppföljning av de ekonomiska kalkylerna sker i ett så stort projekt som detta. Jag vill tillföra en synpunkt när det gäller avtalet. Jag tillhörde dem -- om vi går tillbaka till den förra mandatperioden -- som röstade för avtalet i den mån jag inte var frånvarande eller utkvittad; vilket kan ha inträffat. Låt mig med viss erfarenhet sedan dess säga att jag hoppas att Sverige aldrig mer går in i en situation, där man sluter detaljerade och långtgående avtal utan att först ha prövat miljöfrågorna. Att fatta politiska beslut och sedan säga att allt skall prövas enligt alla de, på goda grunder, mycket omfattande miljölagar som vi har i Sverige är en situation, som inte är bra, som inte är bekväm och som från allmänna utgångspunkter inte är speciellt tillfredsställande. Jag hoppas att vi som för tre år sedan röstade för detta avtal i dag har insett att läxan på den punkten borde ha lästs litet bättre.
Herr talman! Jag tackar för detta. Det visar att den kritik var riktig som vi, som var bromotståndare vid det tillfället, riktade mot beslutsordningen. Den var helt felaktigt. Det är glädjande att även statsministern och Moderata samlingspartiet nu har insett detta. Jag tänker på ordspråket: Sent skall syndaren vakna. Jag är dock rädd för att statsministern kommer att hamna i samma situation när det gäller ekonomin, om han inte nu ser till att det sker en fullständigt oberoende ekonomisk analys av projektet innan man sätter i gång.
Herr talman! Jag förutsätter att det kommer att ske en löpande ekonomisk uppföljning. Förutom att den görs av konsortiet -- det må vara dess sak -- förutsätter jag att den kommer att göras löpande också i regeringskansliet. Om det finns någon anledning eller någon begäran om detta, ser jag gärna att vi redovisar den prövning som gjordes i slutet av förra året. Jag har absolut inget emot att man också löpande överprövar detta. Det är skilt från dagens ärende, som bara gäller en miljöprövning gentemot nollösningen. Det påverkar inte den handläggningen. Men i varje stort projekt måste de ekonomiska kalkylerna ständigt prövas. Detta projekt är inget undantag.

Herr talman! Jag skall inte sticka under stol med att jag själv under detta år har varit både kritisk och något undrande inför handläggningen av denna viktiga fråga. I dag är jag däremot glad och tacksam över beskedet. Jag hyser inte alls samma oro som Lars-Erik Lövdén -- snarare tvärtom. Det var ett mycket klargörande besked. Vi i Skåne och i Malmö är glada över detta besked. Det gör det lättare för oss att gå ut och möta väljarna. Det visar att denna regering klarar av att lösa även svåra frågor. Så här på en avslutningsdag är det inte min uppgift att lämna över rosor eller andra blommor, men jag skulle gärna vill göra det, och jag gör det i varje fall verbalt. Tack, statsministern! Malmöborna och skåningarna tackar.
Herr talman! När vi förra gången diskuterade Vattendomstolens uttalande om nollösningen, togs frågan upp om den kritik som hade riktats mot Vattendomstolens sätt att pröva frågan. Kritiken kom från ett håll som inte är part i själva sakfrågan men som är tungt vägande på grund av sin sakkunskap. Man ifrågasatte den begränsade prövning som Vattendomstolen har gjort. Om jag har förstått det hela rätt, har Vattendomstolen nu gått vidare inom samma begränsade område och utelämnat aspekter som enligt förarbetena till vattenlagen borde ha tagits med. Jag vill därför fråga statsministern om statsministern är nöjd med omfattningen av det arbete som Vattendomstolen har gjort. Ser statsministern någon risk för att projektet på goda sakliga grunder kommer att överklagas, eftersom beslutsunderlaget och prövningen i Vattendomstolen inte är fullständigt.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Rolf L Nilson säger att den frågan var uppe till diskussion redan förra gången. Den diskussionen har sedan fortsatt bland juridiskt sakkunniga. Om jag inte missminner mig, anförde jag den 20 januari här i riksdagen att jag, när dessa synpunkter kom upp, bad Justitiedepartementets rättschef samt rättschefen i Statsrådsberedningen att för mig redovisa sin bedömning av denna fråga och halten i den juridiska kritik som från visst håll hade riktats mot Vattendomstolen. De redovisade detta, och de ansåg att det inte fanns någon grund för den kritik som i detta sammanhang hade riktats mot Vattendomstolen. Detta anförde jag här i riksdagen, och det låg också till grund för regeringens vidare agerande. Jag refererar avsiktligt till dessa juridiska storheter, eftersom jag själv inte kan göra anspråk på att kunna ta ställning i denna juridiska konflikt. Låt mig i anslutning till detta säga att de aspekter som Rolf L Nilson tar upp har varit och är fortfarande mycket viktiga för regeringen. Det är en juridisk prövning som vi har att göra. Detta är litet udda. Först sluter vi alltså ett regeringsavtal mellan länder och riksdagen fattar beslut. Därefter gör vi en strikt juridisk prövning, där regeringen egentligen agerar domstol. Vi har varit utomordentligt måna -- och är fortfarande måna; därför fullföljs beredningsprocessen de närmaste dagarna -- om att detta skall ske på ett juridiskt och förvaltningsmässigt alldeles korrekt sätt för att undvika exakt det som Rolf L Nilson tar upp och uttalar farhågor för.
Herr talman! Regeringen hade tydligen i torsdags en överläggning med hydrologiska experter som konstaterade det statsministern har sagt, nämligen att man klarar de krav som har ställts av Det förs en del resonemang från statsministerns sida och det står en del i svaret som gör att man trots allt blir osäker på vad beslutet egentligen blir. Nu kommer statsministern så klart att säga att jag är en dålig lyssnare som inte förstår vad han säger, och det må så vara. Men Olof Johansson uttalar sig i dagens tidningar om att det fortfarande finns frågetecken att räta ut. Statsministern kan då säga att Centern står utanför beslutet. Frågan skulle därmed vara löst. Man behöver inte ta hänsyn till dem. Statsministern brukar säga sig vara en person som ger klara och raka besked. Varför går det då inte att få ett rakt besked om att regeringen på regeringssammanträde nästa vecka kommer att fatta beslut om tillstånd till Öresundsbron? Går inte det, herr statsminister? Om jag får besked kommer jag gärna med stora blomsterfång.
Herr talman! Jag reserverar gärna tid för Nils T Svensson i detta hänseende. För dagen blir det således inte. Skälet till detta är exakt det jag redovisar. Jag var inne på det i svaret till Rolf L Nilson. Det är en förvaltningsjuridisk prövningsprocess. Vi fick in det senaste materialet i går från Kammarkollegiet. Miljödepartementet har gjort de första sammanställningarna. Man skall ha beredning av ärendet på måndag. Vi har redan redovisat slutsatsen vad gäller naturresurslagen, och jag redovisar nu också den bedömning jag gör vad gäller vattenlagen. Detta kommer att föra fram till regeringsbeslutet nästa vecka. Det har inte för regeringen hittills redovisats något material som ger anledning att ifrågasätta den grundläggande bedömningen och de beräkningar som SMHI och DHI har lämnat in. Enligt Kammarkollegiets uppfattning utgör de en designperiod, som det så vackert heter, som är representativ och därmed uppfyller de krav som Vattendomstolen har ställt.
Herr talman! Jag skall först klarlägga att Skåne består av litet mer än bara Malmö. Jag skulle vilja fråga om regeringen har lagt in en reserv för att det in i det sista eventuellt skulle kunna bli ett nej till bron av dels miljöskäl, dels ekonomiska skäl. Ibland har man upplevt en underton av att regeringen väntar in det rätta läget och den rätta tidpunkten för att finna ett lämpligt svar från de olika instanserna och då slår till och sätter i gång byggnationen.
Herr talman! Nej, så är det självfallet inte. Låt mig till Kenneth Lantz understryka att det vi nu talar om är miljöprövningen -- inte den ekonomiska prövningen och inte den politiska prövningen. Den politiska prövningen är gjord tidigare i riksdagen. Det vi talar om nu är miljöprövningen. Vi har sagt från regeringens sida att det är nollösningen som gäller. Låt oss inte glömma att det projekt som denna eller för att vara exakt förra riksdagen voterade om i maj 1991 var ett projekt som icke uppfyllde de miljökrav som vi har ställt. Det hade fått ett nej. Därav kommer denna som man i vissa hänseenden kan tycka utdragna process: För att miljöoptimera, miljöoptimera och miljöoptimera. Det har vi gjort med större grundlighet än vad man har miljöoptimerat något annat motsvarande projekt, åtminstone i Europa, möjligen i världen. Lars-Erik Lövdén kan säga att det är översäkerhet. Jag har själv använt uttrycket, men det är viktigt mot bakgrund av att det handlar om hänsynstagande till värden som är större än enbart de lokala värdena i Skåne. Det handlar om hänsynstagande till hela miljösituationen i För att verkligen få fram ett material som man är så säker på som det rimligtvis går att vara har vi haft detta remitterande och denna prövning i Vattendomstolen fram och tillbaka. Det sista materialet inkom till regeringskansliet i går. Regeringen kommer att redovisa bedömningen och slutsatserna. Beredningsprocessen kommer nu formellt sett att avslutas. Det beslut vi har talat om här kommer att fattas i nästa vecka.

närmar sig sitt slut och därmed även denna mandatperiod. Sommaren väntar därute, men också ännu en valrörelse. För många av er innebär denna avslutningsdag genom det stundande valet en avstamp inför en ny arbetsinsats och ett nytt, hårt engagemang. När Sveriges riksdag samlades i oktober 1991 hade valet lett till stora förändringar i denna kammare. En ny regering stod i begrepp att tillträda, två nya partier hade tagit plats. Under de gångna tre åren har ni, kära kammarledamöter, haft i uppdrag att ta ställning till många och svåra frågor, inte minst rörande landets ekonomi. Men det har också gällt Sveriges närmande till den europeiska gemenskapen och inte minst landets styrelseskick och riksdagens egna arbetsformer. Beslut som kommer att ha stor betydelse för lång tid framöver har fattats under denna, med all säkerhet, sista treåriga mandatperiod. För riksdagens del har denna mandatperiod möjlighet att bli en historisk vändpunkt. I tisdags klubbades de mest genomgripande förändringarna av riksdagens arbetsformer sedan enkammariksdagens genomförande. De förändringar som Riksdagsutredningen föreslagit, och som riksdagen godtagit, kommer att innebära en radikal effektivisering, främst av vårt arbete med statens budget. Detta riksmöte blir enligt planerna det sista som avslutas med sommaruppehåll. I fortsättningen kommer riksdagen att vara beslutsför under årets alla månader. Beslutet om upphävande av riksdagens formella sommaruppehåll må vara en symbolfråga, men just som sådan har den ett värde. En modern riksdag skall, liksom i våra grannländer, kunna vara i funktion året om när så behövs. Att riksdagen står i fokus märker vi i en ständigt ökad efterfrågan på information från allmänheten och på en stadig uppgång i antalet besök, en tioprocentig ökning jämfört med föregående år till ungefär 115 000 organiserade besök och åhörare på läktaren. Denna utveckling är glädjande, riksdagen skall stå i centrum. Statsminister Carl Bildt yttrade vid ett tillfälle när han tillfrågades om att hålla ett tal till nationen: ''I Sverige talar man till nationen från riksdagens talarstol.'' Just så ska det vara! Det är därför uppmuntrande att se hur regeringen allt oftare kommer till riksdagen för att informera om viktiga nyheter, propositioner m.m. Tiden för informationsstunder med regeringen har nära nog tredubblats, jämfört med föregående mandatperiod. Ärade kammarledamöter! Ett rekordstort antal ledamöter lämnar riksdagen med utgången av denna mandatperiod. Inte mindre än 80 av riksdagens ledamöter avslutar sitt arbete i Sveriges riksdag. Många av er har ställt era krafter till riksdagens förfogande under decennier, andra under kortare tid. Några av er lämnar det politiska arbetet med uppnådd pensionsålder, medan andra har många år av yrkesarbete och uppdrag i samhället framför sig. Ni representerar samtliga partier i riksdagen, har skiftande bakgrund och skilda tänkesätt. Men ni har också mycket gemensamt. Tillsammans står ni för en kunskap och ett engagemang av aktningsvärda mått som kommit riksdagen och därmed vårt land till godo. Ni lämnar nu detta betydelsefulla uppdrag, men jag är övertygad om att intresset för politiken även fortsättningsvis kommer att brinna hos er, liksom engagemanget för riksdagen och för det parlamentariska arbetet. De avgående ledamöter som tillhört riksdagen under minst en valperiod, erhåller nu riksdagens plakett, som tack för insatserna i riksdagen. Plaketten är utformad av konstnären Bo Thorén och gjord i rent silver. Den yttre cirkeln på plaketten symboliserar Sverige. Sverige strålar samman i riksdagen, med lilla riksvapnet Tre kronor som symbol. Den avrundade kvadraten betecknar riksdagens högsta funktion -- kammaren. De avgående har fått plaketten på sina bänkar, utom de till riksdagsåren äldsta som jag så småningom vill be komma fram för att få sin hedersbetygelse.

Under lika många mandatperioder har Daniel Tarschys, som första gången kom in 1976, tillhört riksdagen. Lars Ulander har lika många riksdagsår men kom in 1974. Så många som 21 ledamöter har, liksom jag, tillhört riksdagen i minst 20 år. Jag vill tacka er, var och en, med några personliga ord men särskilt rikta mig till de elva ledamöter som var med redan på tvåkammarriksdagens tid. Fem av ledamöterna kom in i riksdagen 1974, efter valet 1973 -- ett val som ledde till en total jämvikt mellan de politiska blocken, 175 mot 175. Under denna s.k lotteri-riksdag fällde lotten utslag i 152 Owe Andréasson har varit lagutskottet trogen under större delen av sin tid i riksdagen och där utfört ett gediget arbete. Arrende och jordförvärvsfrågor samt kronofogdemyndigheterna har varit hans specialiteter. Den första tiden i riksdagen hette han ''Andréasson i Falkenberg'' vilket inte enbart skiljde honom från en annan Andréasson utan också gav alla besked om var han har sitt hjärta och stora lokala engagemang. Han har i riksdagen också på olika sätt värnat om Hallands utveckling och miljö men också mycket envist propagerat för bättre trafiksäkerhet när det gäller skolskjutsar och biltelefoner. Bo Forslund, mångårig och kunnig ledamot i skatteutskottet, har också många tunga uppdrag på hemorten. Jag vill särskilt tacka honom på hela riksdagens vägnar för hans insatser som vice ordförande i förvaltningsstyrelsen och ledamot i direktionen. Som sådan har han varit mycket engagerad i att göra de praktiska förutsättningarna för riksdagsledamöternas arbete så goda som det över huvud taget är möjligt, inte minst när det gäller datafrågorna, där vi upplevt en revolution under senare år. Det har varit en stor glädje att få samarbeta med honom. Ungdomen lades honom till last redan i den första riksdagsdebatten. Den äldre debattmotståndaren tyckte att det hör ungdomen till att vara litet framåt, även om det då och då slår över. Debatten gällde en allmän arbetslöshetsförsäkring, en fråga som har varit aktuell här i kammaren i dag. ''Norden, Europa, Världen'' och en ''Värld att vårda'' är titlar på två av hans skrifter, och de visar på hans stora intresse och engagemang i och utanför riksdagen i internationella frågor, bl.a. som ordförande i riksdagens ESK-delegation. Han har också engagerat sig djupt för bl.a. energi och miljöfrågor och yrkesfisket. Ulla Tillander, är känd som en mjuk men samtidigt energisk och målmedveten politiker, som arbetar efter principen att droppen urholkar stenen. Hon var pionjär när det gäller alternativ inom förskolan och pläderade för det redan i sin första fråga i riksdagen. När Thorbjörn Fälldin frågade om hon ville bli skolminister i början av 1980-talet fick hon en kvarts betänketid. Men beslutet var nog inte svårt; omtanke om barn i hem, förskola och skola har i mångt och mycket varit hennes ledsjärna i livet. Lagar som inte kan kontrolleras mister sin betydelse för människor, vilket påverkar även laglydnaden i andra viktigare frågor, sade Knut Wachtmeister -- mångårig ledamot av skatteutskottet, vice ordförande i närmare tio år och nu senast varmt uppskattad utskottsordförande -- i en av sina första riksdagsdebatter. Det rörde sig dock inte, som man möjligen skulle kunna tro, om efterlevnaden av skattelagar utan om skyldigheten att ha cykellykta även under dagtid. Numera är bestämmelsen borttagen. Han är också rent allmänt känd som en positiv och chevaleresk fixare, som hjälpt mången ledamot i beråd. Jag vill gärna personligen tacka för långvarigt, nära samarbete. Han har ett sällsynt sinne för svenska språket, som inte bara visar sig i verser med mått, rim och reson utan också resulterar i mummel från talmansstolen när språkliga godbitar av olika slag hörs från talarstolen. I alla år har Bertil Fiskesjö suttit i konstitutionsutskottet, numera som vice ordförande, tidigare även som ordförande.

Jag vill på kammarens vägnar tacka Bertil Fiskesjö för det gedigna sätt som han utfört talmanssysslan på. Vänsterpartiet sedan 1982 varit en av de valda representanterna i talmanskonferensen och som sådan varit en av mina och tidigare talmäns främsta stöd i uppläggningen av riksdagsarbetet. Det är en många gånger grannlaga uppgift, och jag vill på kammarens vägnar tacka honom särskilt för de insatser han gjort i detta sammanhang. I riksdagen har Bertil Måbrink spänt över ett brett register av frågor: internationella frågor som värnandet av mänskliga rättigheter, bistånd, Vietnam, Chile, kurderna och Sydafrika, nationella frågor som priset på ledarhundar, snöröjning, regionalpolitik. Han har också propagerat för fler kvinnor i politiken och uttalat sin beundran för kvinnans värderingar och outgrundliga sätt att tänka. Men hur kvinnor tänker -- har han sagt -- kan man, som man, aldrig förstå. Kjell Nilsson,, faderlig och omtyckt förste vice ordförande och tidigare ordförande i Riksdagens revisorer, har slagits hårt för en oberoende och stark riksdagsrevision -- en inte alltid lätt uppgift men alltmer betydelsefull i samband med att kravet på utökad uppföljning och utvärdering av statsmakternas beslut blir uppenbart för allt fler. Han har också varit ledamot i social och arbetsmarknadsutskotten och i alla år kämpat för en förbättring av villkoren i arbetslivet. Magnus Persson kommer ursprungligen från skogstrakterna i Västerbotten men bor sedan många år tillbaka i Värmland, som han har tagit till sitt hjärta. Magnus Persson har tillhört bostadsutskottet, eller som det tidigare hette, civilutskottet, under nästan hela sin riksdagstid. Han har också i riksdagen värnat om Värmland och dess vackra natur. Magnus Persson kan ta åt sig äran av att Strängsforsen i Klarälven numera är en skyddad älvsträcka. Han har inte heller glömt sitt norrländska förflutna, med samisk anknytning, utan han har också engagerat sig mycket i samefrågor. Sven-Gösta Signell, är en uppskattad, glad -- och resglad -- ordförande i trafikutskottet. Transportalternativ har alltid intresserat honom. Redan under andra året i riksdagen ville han avskaffa direktionsbilarna och privatchaufförerna i statliga verk. Allmänna kommunikationsmedel rekommenderades i stället. Taxi kunde gå an inom begränsade områden, även tjänstebil i vissa fall, men då givetvis svensktillverkad. Om det var den motionen som renderade honom en suppleantplats i trafikutskottet 1974 vill jag låta vara osagt, men där har han varit med alltsedan dess och vunnit allmän respekt för sitt gedigna kunnande. Han har också engagerat sig mycket i olika sociala frågor. Jag vill också till Sven-Gösta Signell rikta ett särskilt tack för hans värdefulla insatser som kvittningsman. Elva ledamöter kom in i riksdagen redan under tvåkammarriksdagens tid, och jag vill så småningom be er elva komma upp på podiet. och 1930-talet Älvsborgs södra valkrets. Det gör också Hans Nyhage. Han kom in i riksdagen redan år 1957, samtidigt som Stig Alemyr -- i dag de enda femtiotalisterna i riksdagen. Hans Nyhage hade litet otur i början. Redan 1958 upplöstes riksdagen och det blev nyval. Först år 1974 gjorde han åter entré, men nu för gott. Han har varit ledamot i konstitutions och utbildningsutskotten. När han nu slutar är han ordförande i utbildningsutskottet och en mycket uppskattad och omtyckt sådan. Med glatt mod och litet klurighet har han lotsat utskottet fram till riksdagsbesluten. Hans Nyhages eminenta förmåga som revymakare har -- mellan det trägna riksdagsarbetet -- gjort livet lättare att leva för många av oss, hans kolleger. Det är inte bara Hans Nyhage som tycker om att sjunga, det gör även Roland Sundgren, som kom in i riksdagen 1970. Många talanger som förgyllt riksdagsarbetet försvinner nu ur riksdagen. Men jag hoppas att den nya generationen ledamöter också -- liksom Roland Sundgren -- förstår vikten av att, trots en pressande och fulltecknad almanacka, kunna ge både sig själv, sina vänner och väljare tid för annat än sammanträden. Förutom ett många gånger betungande arbete i finansutskottet har han som västeråsare engagerat och envist drivit två av sina hjärtefrågor: Mälarbanan och en teknisk högskola till Västerås. I sitt jungfrutal verkade Rolf Clarkson förvånad över att utskottet avstyrkt hans motion, trots att skrivningen var mycket positiv. Om inte motionen ledde till tillfredsställande åtgärder hotade han med att till nästa riksdag ånyo framlägga en motion i samma sak och i samma anda. Motionen handlade om att inrätta en informationstjänst i riksdagen för att förbättra förhållandet till allmänheten. Rolf Clarkson intresserade sig således tidigt för riksdagens organisation och status och har följdriktigt i många år varit med i Förvaltningsstyrelsen, numera är han också ordförande i direktionen. Jag vill på riksdagens vägnar tacka Rolf Clarkson särskilt för hans insatser för utvecklingen av riksdagens service. Bl.a. har han medverkat till att alla ledamöter som så önskar nu har en hemdator. Med den kan man onekligen uträtta sitt riksdagsarbete betydligt effektivare, men även -- om jag har förstått saken rätt -- lösa kniviga bridgeproblem. Rolf Clarkson har haft många uppdrag i riksdagen, inte minst i trafikutskottet, där han är vice ordförande. Jag vill också tacka för de viktiga insatser som han har gjort för riksdagen i internationella sammanhang. Som ordförande i den svenska IPU-gruppen har han med bravur ägnat sig åt internationella kontakter och vunnit många vänner i världens alla hörn för sig och för riksdagen. Också Sture Ericson har i många år varit varmt engagerad i internationella frågor. Även han har varit ordförande i IPU-gruppen, där han numera är vice ordförande. Han har också varit en mycket uppskattad ordförande i politiska utskottet och bidragit till att ge riksdagen ett gott renommé utomlands och ett internationellt kontaktnät. Han har i många år suttit i utrikesutskottet, är numera vice ordförande i försvarsutskottet och har haft många internationella uppdrag och deltagit i många försvarsutredningar. Sture Ericson växte upp i en liten by norr om Umeå och var inriktad på att bli missionär eller sjöman. Under kriget följde han -- inte många år gammal -- krigshändelserna på en världskarta vid sängen och gjorde markeringar. Det här visar att intresset för olika frågor kan väckas redan tidigt i barndomen, något som Sture Ericson är ett mycket gott bevis för. Också Doris Håvik har en imponerande meritlista. Hon har varit ordförande och ledamot i många utredningar och styrelser. Hon är riksdagens grand old lady i socialförsäkringsfrågor, som hon varit engagerad i alltsedan 1969, först som ledamot i första lagutskottet och sedan under enkammarriksdagens tid i socialförsäkringsutskottet. Hon har även varit ordförande och vice ordförande i utskottet. Doris Håvik har sagt att socialförsäkringen aldrig kan vara statisk. Och så är det på många andra områden. Lagstiftaren -- riksdagen -- blir aldrig färdig. Utvecklingen, både den ekonomiska och den sociala, skapar nya möjligheter, ändrar förutsättningarna och kräver nya beslut. Att följa Doris Håviks riksdagsbana är att följa en bit av socialförsäkringens historia och ger också en bild av Sveriges ekonomiska utveckling sedan 1969. Detta år hade t.ex. kvinnan vid barns födelse rätt till tilläggssjukpenning i 90 dagar. I dag är den tiden mångdubblad, och rätten tillkommer både pappor och mammor. En särställning intar Filip Fridolfsson, som har 28 riksdagsår bakom sig. Han kom in i riksdagen redan 1965, men har då och då stått utanför för att återigen kunna börja sitt ''första'' anförande med orden ''Herr/Fru talman! Nu är jag här igen''. Den 17 mars 1965 höll han sitt jungfrutal. På den tiden väckte detta uppmärksamhet och föranledde äldre ledamöter att gå in i debatten. Den fråga som debatterades var inte ny, den hade som en av debattörerna framhöll debatterats varje år sedan kriget. Något morskt förklarade Filip Fridolfsson att han tidigare följt handläggningen av ärendet och minsann visste hur tongångarna brukar gå. Frågan är inte bortglömd i dag heller. Det gällde då, liksom nu, avdragsrätt för gåvor till ideella ändamål. Filip Fridolfsson har varit med i minst nio utskott, nu senast i skatteutskottet, som även i år avstyrkte hans och andras motioner om avdragsrätt för gåvor. Han har förutom ideella frågor i alla år engagerat sig för småföretagarnas situation. Riksdagen kommer att sakna Filip Fridolfsson, inte minst för hans humor och förmåga att i talarstolen förgylla riksdagsspråket. Filip Fridolfsson tillhör också den kvartett erfarna ledamöter på riksdagens första platser som nu sprängs. Detsamma gäller Sten Andersson, som kom in i riksdagen ett år senare, 1966, men han har uppnått 29 riksdagsår. Nio av dessa år har han suttit på statsrådsbänken, först som socialminister och sedan som utrikesminister. Dessförinnan var han i nästan 20 år partisekreterare. Han kommer, om jag förstått saken rätt, att nu ägna sig åt fritidsfiske, snarare än åt röstfiske, och att sy ihop markservicen hemma snarare än olika politiska paket. Sten Andersson kan knappast skyllas för skönsång. Däremot besitter han en stor portion humor och slagfärdighet. Jag skulle också vilja säga fingerfärdighet. Han har många rävar bakom örat, och han vet när han skall ta fram dem. Sten Andersson hör också till den lilla skara människor som har förmåga att bjuda på sig själva och vara öppna, även när det gäller livets sorger och svårigheter. Han har visat att politiskt intresse ofta väcks till liv genom erfarenheter i det egna livet eller i den närmaste omgivningen. Det ger politiken och politikerna ett mänskligare drag och en viktig närhet till väljarna. Vi har slutligen fyra verkliga veteraner, som alla verkat i 30 år eller mer i riksdagen. Lars Werner är en i den kvartett som nu sprängs. Han har 30 riksdagsår bakom sig och är en verklig nestor i riksdagen. När han nu slutar som engagerad ledamot av bostadsutskottet har han -- som nämnts -- 30 riksdagsår bakom sig, varav 17 som partiledare. Han gör dock sitt bästa för återväxten i det egna partiet, genom att som borgerlig vigselförrättare viga medarbetare på partikansliet. Han började i första kammaren, då som dess yngsta ledamot. Första året i riksdagen gick han ut litet löst med två egna motioner, men redan nästa år var han i full fart, 33 egna motioner. Nästa år blev det ännu fler, och 1969 väckte han 56 motioner. Men han kan inte ta åt sig hela äran, många av motionerna var likalydande med C.-H. Hermanssons i andra kammaren. Motionerna rörde allehanda missförhållanden, men jag har noterat att han ivrigt propagerade för ökat stöd till ungdomsverksamhet och minst lika ivrigt mot pensioner åt riksdagsledamöter. Slagfärdigheten har nog alltid funnits där men arbetats upp med åren till bitska kommentarer i sak men vänliga till person. Detta och hans folkliga och varmt mänskliga framtoning har gjort honom populär i vida kretsar, långt utanför det egna partiet. Alf Wennerfors har i 33 år varit på språng mellan olika uppdrag i och utom riksdagen. Han har suttit i åtta utskott och varit en flitig motionär i frågor som rör utbildning och kultur, jämställdhet och arbetsrätt. Han har varit vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet, i förvaltningsstyrelsen, i direktionen och i Riksdagens revisorer, där han nu är ordförande. Jag vill på riksdagens vägnar särskilt tacka honom för det engagemang han har lagt ned på frågor om riksdagens organisation och personal. Han har aldrig varit rädd för att ta ställning och har tillsammans med den likasinnade Kjell Nilsson i många år med kraft hävdat revisorernas självständighet. I sitt jungfrutal lyckades Alf Wennerfors reta upp dåvarande ecklesiastikminister Edenman. Ministern påpekade att frågan -- behandlats i en stor debatt redan innan herr Wennerfors kommit till riksdagen och att den som inte ansåg att frågan uppmärksammats nog hade mycket stora anspråk på uppmärksamhet. Också Oskar Lindkvist har 33 riksdagsår bakom sig, men han började ett år tidigare än Alf Wennerfors. Han har i alla år varit bostadsfrågorna trogen och är sedan tolv år tillbaka vice ordförande i bostadsutskottet. Det är svårt att föreställa sig en bostadspolitisk debatt utan Oskar Lindkvist. Han har givetvis också väckt motioner i bostadsfrågor, många med en socialpolitisk anknytning. Han blev glatt överraskad redan vid behandlingen av sin första motion, den tillstyrktes nämligen enhälligt av utskottet. Motionen handlade om konstnärlig utsmyckning i nya bostadsområden. Den första debatten handlade om bostadspolitiken, liksom hans sista riksdagsanförande i går. Oskar Lindkvist har varit en av stöttepelarna i förvaltningsstyrelsen. Jag vill också tacka honom särskilt för hans insatser där. Nu slutar han som nummer 1 på Stockholmsbänken och får mer tid för barndomslandet i Bjuv i Skåne, där han har sitt hjärta. 1957, samtidigt med Hans Nyhage. De tillhörde då ungdomarna i riksdagen -- män i 30-årsåldern. De deltog båda som ungdomsrepresentanter i en animerad debatt våren 1957 om stöd till de politiska ungdomsförbundens ungdomsfostrande verksamhet. Den ene var för bidrag och den andre mot. Sandler i första kammaren och prosten Hallén i andra kammaren. Båda hade börjat sitt arbete i riksdagen år 1912.

Ordförande i utrikesutskottet var då sedan många år Stig Alemyr, som hade stor del i att partierna, som från början stod långt ifrån varandra, kunde resonera ihop sig i utskottet. Han har också i många år varit ordförande i utbildningsutskottet och arbetat aktivt för att nå fram till lösningar när det gäller de stora skol och universitetsreformer som genomfördes under hans tid. Redan den första motionen om översyn av olika studiesociala åtgärder vann riksdagens gillande. Stig Alemyr har varit en mäktig utskottsordförande ända sedan 1969 och ordförande i ett stort antal skolutredningar, ordförande i kommunfullmäktige och slutar nu som ålderspresident och förste vice talman i riksdagen. Hans kunskaper och erfarenheter har varit av utomordentligt värde för riksdagen, inte minst för mig som har haft den stora förmånen att dra stor nytta av dem.

Ärade kammarledamöter! Med detta riksmöte avslutar även jag mitt arbete i Sveriges riksdag. Jag vill på detta sätt framföra mitt varma tack för det förtroende som kammarens ledamöter visade mig när jag först anförtroddes uppdraget som vice talman och när jag tolv år senare, 1991, valdes till riksdagens talman. Det har varit en mycket stor förmån att få leda förhandlingarna i denna kammare, att få delta i riksdagens inre arbete och att utåt få representera vår svenska riksdag. Jag har i många intervjuer betonat hur jag efter 15 år vid talmansklubban fortfarande ser fram emot att få gå upp och tjänstgöra i kammaren och lyssna på inlägg från kunniga och engagerade ledamöter. Mina möjligheter till yttranden här i plenisalen har ju under senare år varit något begränsade. Därför vill jag passa på att få detta sagt även här. Jag vill också ta tillfället i akt och uttala förhoppningen att den goda anda som råder i vår riksdag, partier och ledamöter emellan, skall kunna bevaras. Debatterna skall kunna vara hårda och skall vara hårda, men utmärkande för vår riksdag är och har varit att man kan skilja på sak och person och att ett handslag är ett handslag. Jag tackar varmt kammarens ledamöter för den insats ni har gjort i Sveriges riksdag och för vårt land. Jag vill även tacka de vice talmännen för skickligt utfört arbete och för gott kamratskap. Jag vill på mina och kammarens vägnar tacka kammarsekreteraren och hela riksdagens personal, kammarkansli, förvaltningskontor och utskottskanslier som med kunskap, stor erfarenhet och entusiasm utgjort förutsättningar för att Sveriges riksdag fungerar med säkerhet och effektivitet. Med ert goda humör bidrar ni också till att göra Riksdagshuset till en mycket trivsam arbetsplats, trots ofta obekväma arbetstider. Jag vill också tacka talmanskonferensens ledamöter, förvaltningsstyrelsen och även gruppledarna, som i många och långa sammanträden, inte sällan i tidig morgonväkt, haft att söka lösning på aktuella frågor, inte minst om debattordningen i kammaren.

Fru talman! Jag har förmånen att som tjänstgörande ålderspresident få ordet som siste talare under detta riksmöte. Det är också det sista riksmötet för valperioden och mänskligt att döma den sista treåriga valperioden. På något sätt känns det som om vi avslutar en epok. Enkammarriksdagen har funnits sedan 1971, alltså i snart ett kvarts sekel -- närmare bestämt i 24 år. Det är ungefär halva efterkrigstiden. För nästan precis 49 år sedan avslutades andra världskriget i Europa. Det var för min generation, och även för andra, en av historiens milstolpar. Det kvartssekel som följde därefter präglades världspolitiken av starka spänningar mellan öst och väst. Den inhemska politiken, även om allt inte var frid och fröjd, utmärktes av stabila förhållanden. Vi hade samma politiska partier i riksdagen, och statsministern var densamma under hela 22 år av dessa 25, nämligen Tage Erlander. Vår ekonomi förbättrades varje år. Framtidsoptimismen var stor. Epoken avslutades med en stor reform av det politiska systemet. Vi gick över till ett enkammarsystem och skapade bl.a. en ny utskottsorganisation i riksdagen. Under enkammarriksdagens 24 år har inte rått samma stabilitet som under det tidigare kvartsseklet. De ekonomiska problemen för landet har accentuerats, och det politiska systemet har utvisat nya drag. Vi har haft regeringar av olika kulörer, och tre nya partier har prövat sin förmåga i riksdagen. Framtidsoptimismen har också utsatts för många prövningar. Jag skall inte uttala någon värdering, utan endast konstatera att vårt parlamentariska system i och för sig klarat av och fungerat under de nya förhållandena. Men en del svagheter har också blivit uppenbara. En del av dessa har vi beslutat att åtgärda. Vi går över till fyraåriga valperioder. Vi reformerar riksdagsarbetet på viktiga punkter, bl.a. när det gäller budgetprocessen och hanteringen av de ekonomiska frågorna -- bl.a. med ökade insatser för uppföljningar och utvärderingar. En viktig reform som kommer att påverka riksdagens arbete är omläggningen av statens budget till kalenderår. En viktig sak, fru talman, som jag vill framhålla är nödvändigheten för oss att anpassa våra verksamhetsformer och debatter på ett sådant sätt att vi väcker intresse bland allmänheten för riksdagens arbete. Detta är en av kardinalfrågorna för utvecklingen av demokratin. Fru talman! Riksdagen har visat att den är beredd att anpassa sina verksamhetsformer till den nya tidens krav. Låt oss hoppas att detta är ett gott tecken så att riksdagen efter valet också på en bred basis är beredd att diskutera och finna lösningar på de många ekonomiska frågor som måste klaras av. Fru talman! Även om jag har haft, och har, många problem och svårigheter, är det en faktor i vårt arbete som är helt igenom positiv. Det är fru talmannens och de vice talmännens sätt att leda vårt arbete. Fru talmannen har under sammanlagt 15 år på ett exemplariskt sätt lett förhandlingarna i riksdagens plenisal -- först under 12 år som vice talman, och sedan i tre år som riksdagens talman. Ingegerd Troedsson har företrätt riksdagen på ett utomordentligt sätt. Det har gällt i och utanför riksdagen, inom Sverige och på det internationella planet. Det har varit en stor fördel för riksdagen som institution och för oss alla enskilda ledamöter att som ledare ha en person med en så stor kompetens och med en så sympatisk framtoning. Jag har inga svårigheter att göra mig till talesman för alla partier och för samtliga ledamöter när jag tackar dig för en framstående gärning i hela folkets tjänst. Ingegerd Troedsson! Vi önskar dig allt gott för framtiden! Jag har en liten present som jag med stor värme och tacksamhet vill lämna över till dig. Vi har också två vice talmän som lämnar riksdagen efter många år. Talmannen har redan avtackat dem. Jag skall för min del endast instämma i vad som har sagts. Stig Alemyr och Bertil Fiskesjö har båda på ett skickligt och oväldigt sätt lett våra förhandlingar och företrätt oss på ett utomordentligt sätt. Vi önskar dem allt gott för framtiden. En honnör till Christer Eirefelt, som på ett säkert och sympatiskt sätt skött sin uppgift i talmansskapet. Fru talman! Till sist vill jag än en gång på riksdagens vägnar tacka. Samtidigt vill jag på allas vägnar överlämna blommor till alla våra talmän för att på det sättet ytterligare understryka de ord jag här har yttrat.